Herr talman! För att börja med det sista så sade jag faktiskt inte att nuvarande omröstningsregler inte kan förenas med rättsstatens principer. Jag sade någonting helt annat, nämligen: Skall vi nu inte ta och försöka oss på ett konsekvent genomförande av den rättsstatliga princip som säger att man i tvivelaktiga fall bör agera till den misstänktes förmån i brottmål? Skall vi inte genomföra den principen när det gäller omröstningsreglerna, så att vi när meningarna är delade och de som vill fria är lika många som de som vill fälla skall fria, oavsett om domstolen består enbart av jurister eller av jurister och lekmän. Det är någonting annat än att döma ut de nuvarande reglerna. Jag efterlyser ett konsekvent fullföljande av en princip, som annars i det stora hela ligger till grund för vår rättsordning. Det är möjligt, herr Winberg, att jag har sagt kritiska saker om hovrätten och om justitiekanslern. Men i själva verket är jag varken särskilt kritisk eller särskilt vördnadsfull mot justitiekanslern, riksåklagaren, hovrätterna eller någon annan. Det som intresserar mig är vilka sakskäl man anför i de olika frågor som är under debatt. Jag hyser ingen extra vördnad för någon av dem och ingen sidovördnad heller. Jag konstaterar att i detta fall ett antal remissinstanser, som har nära praktisk erfarenhet av rättsskipning, för sin del ändå inte ser något hinder för att genomföra den princip som jag anser så naturlig, nämligen att varje röst i en domstol väger lika tungt. Det konstaterandet kan i sin lilla mån vara till något litet stöd för min tanke. Sedan, herr Winberg, argumentera inte på det dåliga planet att jag skulle tycka att man skulle kunna klara sig utan domare med juridisk utbildning och ha nämndemän såsom ordförande. Jag har aldrig bestridit att juristdomaren i ordförandestolen har en utomordentligt stor betydelse i rättsskipningen. Det måste jag väl veta genom långvarig personlig erfarenhet från domstolarna. Men det vanliga sättet för en någorlunda klok och förnuftig jurist att göra sig gällande, när han sitter i domstolen, är att han talar med de andra ledamöterna, nämndemännen eller vad det är för några, och diskuterar i sak. På grund av sin överlägsna kännedom om målet, på grund av sina kunskaper i juridik och på grund av sin erfarenhet brukar juristdomarens mening ofta ha en särdeles förmåga att påverka de andra ledamöterna i domstolen. Självfallet behöver vi dessa juristutbildade ordförande. Vem har förnekat det? Men det vi nu avhandlar är någonting annat, nämligen hur man skall behandla de situationer där efter ingående diskussioner domstolens ledamöter har stannat i olika meningar, t.ex. om en person skall frikännas eller inte, om bevisningen räcker eller inte. Då tycker jag att det inte finns något speciellt skäl att säga att man i situationen tre röster mot tre skall göra såsom juristen tycker, därför att han är så oerhört klok och utbildad i juridik. Jag tycker att vi kan fullfölja principen en ledamot en röst, alltså att varje röst är lika mycket värd. Den principen tillämpas ju överallt i övrigt numera. Varför vågar vi oss inte på den också i tingsrätten? Det medför inga som helst komplikationer. Jag skall inte trötta kammaren med fortsatta utläggningar i detta trots allt mycket begränsade ärende, bara än en gång, herr talman, beklaga att för de förhärdade och obotfärdiga är det tydligen alldeles omöjligt att ta intryck av vanliga enkla förnuftsskäl.

Herr talman! Carl Lidbom säger att det är reservanternas strävan att alla röster skall väga lika tungt i alla fall. Men det kommer de ju inte att göra, av det skälet att i många fall kan det inte bli tal om någon lindrigare mening än någon annan mening, och då kommer ju även med reservationens förslag ordförandens utslagsröst att vara avgörande. Men vi kommer att få ett annat röstningssystem, som är betydligt mera komplicerat än det vi har. Sedan är det också så, Carl Lidbom, att det faktiskt finns några fall till, nämligen när det är tre meningar. Det finns där exempel på att det system som ni vill ha och som skulle vara till fördel för den tilltalade i stället kommer att vara till nackdel för denne. Låt mig slutligen, herr talman, göra en konkret analys av frågan. I nästan alla fall, när man har överläggning mellan domare och nämnd, blir det inte omröstning. Man enar sig om vilka skäl och vilka slut domen skall ha. Jag vill påstå att det gäller mer än 95 96, kanske 98 926 av fallen. I de andra fallen går man till omröstning. De fall som går till omröstning kan delas upp i två avdelningar: sådana fall där det finns två meningar och sådana fall där det finns mer än två meningar. Jag hävdar bestämt att i de fall där det finns mer än två meningar talar utomordentligt starka skäl för att behålla det system vi har nu. De fall där det finns två meningar kan i sin tur delas upp i två grupper: där en av två meningar är att anse som lindrigast och där ingen av två meningar är att anse som lindrigast. I det senare fallet, där ingen av två meningar är att anse som lindrigast, måste också med reservanternas förslag ordföranden ha utslagsröst. Kvar är då den grupp där en av två meningar är lindrigast. I läget tre mot tre röstar ordföranden antingen för den lindrigare regeln eller för den svårare regeln. Röstar ordföranden för den lindrigare regeln blir det ingen som helst skillnad i förhållande till nuläget. De enda fall där en skillnad kan uppkomma är där ordföranden röstar för den svårare regeln. Den gruppen utgör, herr talman, en utomordentligt liten del av alla de brottmål som avgörs. Jag vill också påstå av personlig erfarenhet, även om jag inte kan belägga det, att ordföranden oftare röstar för den lindrigare regeln än för den svårare. Herr talman! Om jag sammanfattar reservationens fördelar, som jag egentligen inte ser några alls, och dess nackdelar som är många så finner jag inga som helst skäl för att införa den ordning som reservanterna föreslår.

Herr talman! Aktiebolagslagen har diskuterats i riksdagen två gånger under 1977, beroende på de ändringar som den nuvarande regeringen har föreslagit i en relativt ny lag. Den fråga som vi från socialdemokratiskt håll framför allt vänder oss mot är att övergångstiden för bolag, vars aktiekapital inte uppgår till minst 50 000 kr., har förlängts till utgången av år 1981. Vi kan för vår del inte acceptera att den tidigare beslutade övergångstiden på fem år ytterligare förlängs med tre år. Därför har vi genom vår motion på nytt aktualiserat frågan i riksdagen. Vårt förslag är att avkorta den förlängda övergångstiden med två år, från utgången av 1981 till utgången av 1979. Jag vill på nytt påminna kammarens ledamöter om att antalet aktiebolag kraftigt ökade under såväl 1960-talet som 1970-talet. Vid årsskiftet 1965-1966 fanns ca 66 000 aktiebolag, och fem år senare, vid årsskiftet 1970-1971, hade antalet ökat till 100 000. Vid utgången av år 1973 var antalet ca 133 000. Mot denna bakgrund var det helt naturligt att det i riksdagens beslut år 1973 om vissa förändringar i aktiebolagslagen ingick att aktiekapitalet för nya bolag skulle höjas från 5 000 kr. till 50 000 kr. Reglerna om ett aktiekapital på 5 000 kr. hade då varit oförändrade sedan slutet av 1800-talet. De redan existerande bolagen fick en övergångstid på fem år för att höja aktiekapitalet till 50 000 kr. Den övergångstiden får sägas vara väl avvägd och kan med sakliga skäl ej påstås vara för kort. När riksdagen 1975 beslutade om en helt ny aktiebolagslag, fanns i materialet en hel del mycket belysande statistik över antalet bolag och huruvida dessa bolag faktiskt bedrev verksamhet eller inte. I propositionen fanns då uppgifter som visade att det var inte mindre än 65 000 aktiebolag som inte drev rörelse med anställd arbetskraft. Ungefär samtidigt hade företagsskatteutredningen gjort en rad stickprovsundersökningar i syfte att få en mera detaljerad bild av dessa 65 000 aktiebolag. Undersökningarna visar att omkring 20 000 av dessa bolag bedriver någon form av rörelse, att 15 000 är vilande bolag och att 30 000 är skrivbordsbolag. Helt följdriktigt hade vi då — och även under 1977 — debatt om i vilken utsträckning aktiebolagsformen utnyttjades för skattefusk och skatteflykt. Vi kan konstatera att under 1970-talet har metoderna att undgå att betala skatt blivit alltmer raffinerade. Det är inte att undra på att samhället har tvingats vidta en rad motåtgärder. Jag konstaterar med tillfredsställelse att alla partigrupper här i riksdagen vid flera tillfällen har sagt sig arbeta för att stävja ett sådant missbruk. Men det skulle vara ännu mer stimulerande att få uppleva att man också hade visat prov på denna vilja när det nu gäller frågan om övergångstiden för höjning av aktiekapitalet i bolagen. Vi kan också konstatera att det låga aktiekapitalet har medfört att en rad människor för kortare tid har kunnat starta bolag. Under de senaste åren har vi fått inregistrera många konkurser inom den gruppen av bolag, ofta med svåra konsekvenser för de anställda. I dag kan man konstatera en ny konsekvens av att övergångstiden har förlängts med ytterligare tre år. De tidigare bolagen med ett aktiekapital på 5 000 kr. är nu mycket begärliga objekt; en del människor och firmor vill gärna köpa upp dem.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

Herr talman! Det är inte så länge sedan riksdagen prövade de här frågorna som nu på nytt har aktualiserats i den motion som Lennart Andersson har argumenterat för, eller rättare sagt den reservation som är en följd av motionen — han har nämligen funnit att man inte kan tillstyrka motionen i dess ursprungliga form. Lennart Andersson har argumenterat för den ståndpunkt som kommer till uttryck i reservationen, men det har inte, enligt min bedömning, tillfört den debatt vi hade för mindre än ett år sedan något särskilt nytt.

För det första var det uppenbart att många mindre företag i aktiebolagsform på grund av de rådande konjunkturerna och den besvärliga kreditmarknaden skulle få svårigheter att snabbt höja sitt aktiekapital till 50000 kr. För det andra hade 1974 års bolagskommitté i en skrivelse till regeringen anmält att man inte skulle hinna slutföra sitt uppdrag inom den ursprungligen beräknade tiden. Vid det tillfället accepterade dock icke socialdemokraterna något av dessa argument utan röstade mot den föreslagna förlängningen av övergångstiden. När man nu i år har återkommit i en motion, där man har krävt att den ursprungliga fristen till utgången av 1978 skulle gälla, har man tvingats — som jag sade förut — att i reservationen göra en förkortning till två år i stället. Detta ställningstagande är intressant, för enligt min bedömning är det betecknande för hur pass litet man tar hänsyn till de mindre företagen och dessa företags villkor. Det borde vara ganska självklart att man inväntar resultatet från ett pågående utredningsarbete. Detta omfattar ju såväl frågan om en ny handelsbolagslag som frågan om en ny företagsform särskilt anpassad för de mindre företagen. Innan man begär att de företag som inte lyckas uppnå ett aktiekapital på 50 000 kr. skall tvingas välja ny företagsform, bör såväl utredning föreligga som beslut vara fattat med anledning av utredningen. Det är dessutom ibland för företagarna ganska svåra överväganden som måste göras innan det är möjligt att avgöra vilken företagsform som är bäst lämpad för en viss verksamhet. Den seriöse företagaren är också mån om, när han väl har valt företagsform, att han inte skall vara tvungen att ompröva sitt beslut alltför snart. Om man alltså vill uppmuntra seriös företagsamhet och stimulera nyföretagande grundat på en angelägen innovationsverksamhet, bör man vara intresserad av att ge näringslivet rimligt rådrum, att utforma regelsystemet på ett hanterligt sätt även för de mindre företagarna. Dessa har inte alltid tillgång till eget juridiskt kunnande, och då är det av största vikt att frågan om hur den nya handelsbolagslagen skall se ut och beslut om vi skall införa en ny företagsform här i landet är avklarade, innan de företag som anser sig ha svårt att uppfylla en hög minimikapitalgräns tvingas ta ställning till vilken företagsform de skall välja i framtiden. Vi har inom utskottsmajoriteten mot denna bakgrund varit förvånade över att socialdemokraterna förra året motsatte sig ett uppskjutande av övergångstiden. Ännu egendomligare tycker vi att det är att de i år kommer tillbaka och kräver att riksdagen skall ändra sitt tidigare fattade beslut och nu förkorta övergångstiden. Den krympning av övergångstiden som föreslås i motionen har, som jag sagt förut, ej kunnat uppföljas i reservationen. Därmed har också avståndet mellan oppositionens och majoritetens förslag krympt. För två års tidsvinst är man här beredd att gå ifrån den goda parlamentariska principen att åtgärder inte bör vidtagas när ett i sammanhanget betydelsefullt utvecklingsarbete pågår. Jag beklagar att vi ej kunnat bli eniga om denna fråga i utskottet. I reservationen hävdas liksom även Lennart Andersson nu gör i sitt anförande att det är för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten som övergångstiden bör avkortas. Liksom Lennart Andersson vill jag uttala att vi alla i riksdagen är eniga om att brottslighet och då inte minst den organiserade ekonomiska brottsligheten skall bekämpas på alla sätt. Den borgerliga regeringen har föreslagit konkreta åtgärder i detta sammanhang. Att emellertid som föreslås i reservationen utforma civilrättsliga regler så att seriös näringsverksamhet försvåras måste vara ett orimligt sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet. Är det f. ö. någon ledamot av kammaren som tror att grov ekonomisk brottslighet kan hindras genom en höjning av minimikapitalet i aktiebolag till 50 000 kr.? Nej, de skattefifflare som opererar iden branschen rör sig nog i allmänhet med mycket större belopp. Effektivare sätt att beivra alla — observera alla — former av undanhållande av skatter och avgifter finns säkerligen. Jag vill hålla med Lennart Andersson om att formerna i det sammanhanget blir mer och mer raffinerade. Men det är uppenbart att den form som kan förekomma i detta fall, och onekligen också gör det, till sin relativa omfattning är tämligen begränsad. Att genom på nytt ändrade regler krångla till det för företagare på ett sätt som gör att det är svårt att veta vad som är gällande rätt och hur man skall bete sig för att handla lagligt är naturligtvis inte ägnat att minska den ekonomiska brottsligheten. Inte heller är det ägnat att stimulera småföretagsamheten. Reservationen kan sägas ligga i linje med det motstånd som tyvärr har förekommit när den borgerliga majoriteten velat genomdriva olika förbättringar just för de mindre företagen. Med hänvisning till det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Ivan Svanström säger nu att han är beredd att medverka till att skattefusk och skatteflykt på olika sätt skall bekämpas. Men när vi kommer in på en diskussion om varför aktiebolagsformen i så stor utsträckning kommer till användning vill Ivan Svanström inte längre bidra till dessa strävanden. Det kan väl ändå inte vara obekant för Ivan Svanström att det just nu pågår en rätt omfattande handel med de gamla bolagen, som f.n. bara har ett aktiekapital på 5 000 kr.? Jag skall inte här närmare gå in på vilka misstankar man kan hysa om syftena bakom det förhållandet att handeln med dessa gamla bolag har blivit så omfattande som den är. Man kan dock inte frigöra sig från misstanken att det här också finns ekonomiska aspekter med i bilden. Sedan säger Ivan Svanström att det är vi som ändrar besluten och att det nu börjar bli krångligt. Får jag då påminna om att det inte är den socialdemokratiska gruppen som påbörjat arbetet med att ompröva tidigare beslut. Den socialdemokratiska majoriteten beslutade år 1973 förändringar i aktiebolagslagen som innebar att aktiekapitalet skulle höjas till 50 000 kr. för nya bolag. De tidigare bolagen fick hela fem år på sig att räkna upp aktiekapitalet eller gå över till en annan företagsform. När vi fattat detta beslut kan man inte som Ivan Svanström nu gör hävda att vi frångick principen om att man inte bör ompröva företagsformerna alltför snart, ty som jag tidigare framhållit hade aktiekapitalet stått stilla ända sedan slutet av 1800-talet. Sedan den nuvarande regeringen tillträtt blev en av de första åtgärderna att upphäva det tidigare beslutet att förlänga övergångstiden på fem år med ytterligare tre år. Man bör hålla detta i minnet, för det är orsaken till att vi återkommer till den här frågan så ofta som vi gör. Man kan alltså inte beskylla oss för att ha startat omprövningen av tidigare riksdagsbeslut.
Herr talman! Om förkortningen av tiden för de äldre bolagen att uppfylla de nuvarande reglerna om 50000 kr. som minimibelopp för aktiekapital uteslutande vore ett väsentligt skatteflyktsintresse, så kunde man tala om att vara med i kampen. Men enligt den bedömning vi har skulle man genom att fullfölja denna sak snabbare än förutsatt och innan utredningarna är färdiga kasta ut barnet med badvattnet. Som jag anförde nyss har jag den uppfattningen att man i första hand måste se till de seriöst arbetande småföretagarnas möjligheter att fortsätta och vidareutveckla sitt arbete. Om Lennart Andersson ännu en gång läser på s. 12 i vårt utskottsbetänkande, finner han att utskottet där erinrar om att vi i samband med 1974 års behandling begärde införande av en särskild bolagsform för mindre företag. I det sammanhanget underströk vi vikten av att den begärda utredningen arbetade så skyndsamt att utredningsresultatet kunde leda till lagstiftning i god tid före utgången av år 1978. Bolagskommittén har nu i riktig ordning meddelat, att den inte kommer att bli färdig med detta arbete inom den tid man från början hade tänkt sig.

Denna del är ganska väsentlig, eftersom de som nu har denna företagsform rimligen bör ha möjlighet att överväga om de vill utnyttja någon annan företagsform, t.ex. den som bolagskommittén kan komma att föreslå. Därför tror jag att det är angeläget att man inväntar denna och andra utredningar.
Herr talman! Jag skall avstå från att gå tillbaka till historiken och redogöra för hur det var när bolagskommittén utökades och sedan anmälde att den inte hann få arbetet färdigt. Jag vill i stället konstatera att Ivan Svanström inte svarar någonting på min fråga om den omfattande handel som nu pågår med bolag som bara har ett aktiekapital på 5 000 kr. Jag hade trott att den omständigheten skulle oroa Ivan Svanström en hel del, men jag fick inga som helst kommentarer till denna företeelse. Om denna handel skall få pågå t.o.m. utgången av 1981 eller ändå längre, är det i dag svårt att överblicka vilka konsekvenser det kan föra med sig, varför vi på vårt håll anser det angeläget att avkorta den förlängda övergångstiden. Vi hävdar att den femåriga övergångstid som riksdagen från början beslutade om är fullt tillräcklig.
Herr talman! Om det är så, Lennart Andersson, vilket jag inte känner till, att en betydande illegal handel med sådana här bolag förekommer, har jag naturligtvis ingen anledning att säga att detta skulle vara en önskvärd företeelse — tvärtom. Beträffande den ursprungliga övergångstiden på fem år var vi, såvitt jag minns, ense i lagutskottet om att den tiden kunde anses vara väl avpassad. Vad som sedan har hänt — jag behöver inte gå in på det historiska sammanhanget — är ju att bolagskommittén, i likhet med många andra utredningar, efter att ha trängt närmare in i problemen funnit att den behöver ta längre tid på sig än vad man från början hade räknat med. Detta måste väl då, Lennart Andersson, rimligen resultera i att kommittén får denna vidgade möjlighet och att företagarna under tiden ges en chans att ytterligare vänta med att ompröva sin situation, så att man kan undersöka om de skulle kunna begagna sig av de nya företagsformer som med betydande säkerhetsgrad kommer att föreslås av kommittén.

Herr talman! Till lagutskottets betänkande nr 20 finns en reservation fogad, som Lennart Andersson har redogjort för. Jag vill här inledningsvis passa på att yrka bifall till denna reservation. Frågan om höjningen av aktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kr. är ingalunda något nytt ärende för kammaren. År 1973 beslutade riksdagen att aktiekapitalet skulle höjas från 5 000 till 50 000 kr. Genom övergångsbestämmelser skulle 5 000-kronorsbolagen få fem år på sig att anskaffa kapital. När 1973 års beslut fattades räknade man med att det efter utgången av 1978 inte skulle finnas några 5 000-kronorsbolag kvar. Vi som arbetar fackligt tyckte att det var ett bra beslut. Vi har på nära håll sett hur bolag med aktiekapital på 5 000 kr. ofta utgör ett hot mot anställningstryggheten. Det är inte bara ett hot mot våra kamraters anställningstrygghet, utan det är också ett sätt för bolagen att bedriva skumraskaffärer. I remissvaren, som lämnades med anledning av propositionen 1973:93, var det många av instanserna som hyste farhågor för skatteflykt.

Riksskatteverket påpekar också att de små aktiebolagen vållar taxeringsmyndigheterna betydande problem. Stora svårigheter föreligger att uppmärksamma och ta ställning till transaktioner av olika slag som förekommer mellan fåmansbolag och deras huvudaktieägare och som ofta har till syfte att kringgå gällande skattebestämmelser. Granskningen av de små bolagen och deras huvudaktieägare är därför besvärlig och tar en betydande del av skatteoch taxeringskontrollens resurser i anspråk. På fackligt håll ser vi det som ett hot att övergångstiden har blivit förlängd. Möjligheterna att köpa upp 5 000-kronorsbolag och därmed utnyttja bolaget systematiskt, för att försvåra skattekontrollen och undkomma skatteindrivning, ökar. TCO säger att den låga gränsen i fråga om aktiekapitalets storlek har möjliggjort tillkomsten av åtskilliga icke önskvärda bolagsbildningar. Vid de konkurser som i många fall har blivit följden har arbetstagarna mist sina arbeten, med åtföljande svårigheter att få nya anställningar. Enligt TCO:s mening skulle många sådana bolag aldrig komma till stånd, om det minsta tillåtna aktiekapitalet snabbt övergår till 50 000 kr. Med hänsyn till arbetstagarnas rätt till trygghet i anställningen bör kammaren därför i dag stödja den socialdemokratiska reservationen. Den borgerliga regeringen har genom propositionen 1976 77:109 har den borgerliga regeringen rivit upp tidigare fattat beslut bl.a. på grund av en skrivelse från SHIO. De fackliga organisationerna hade inte vid det tillfället möjlighet att yttra sig. Men jag kan försäkra kammarens ledamöter, att den fackliga rörelsen bestämt motsätter sig en förlängning av övergångstiden för höjning av aktiekapitalet. I samband med propositionen motionerade lagutskottets s-ledamöter om att någon förlängning av övergångstiden inte skulle ske. Vi fick inget gehör för vårt förslag. Det är därför som vi under den allmänna motionstiden har återkommit med våra krav. Skatteflykt, skumraskaffärer och konkurser har inte minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 1976. Ökning av olika villkorslösa subventioner till företagen sker däremot så gott som dagligen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Umgängesrätt är en rättighet som tillmäts stor betydelse i svensk familjerättspraxis. En förälder som inte har vårdnaden får inte fråntas sin umgängesrätt annat än under kvalificerade omständigheter. Lagstiftarna har mycket klart och i upprepade sammanhang understrukit att en vårdnadshavare inte får hindra eller försvåra umgängesrätten. Man har betonat att umgängesrätten inte bara är till för den umgängesberättigade utan att den också för barnet är en viktig rättighet. Det finns t.o.m. ett prejudikat från Svea hovrätt, där det betonas att en vårdnadshavare faktiskt har skyldighet att så förbereda barnet, att umgängesrätten kan utövas utan friktioner. Lagstiftarens inställning är klar. Lagutskottets värderingar i det nu aktuella betänkandet är också entydiga och i överensstämmelse med vpk-motionen. Ändå räcker allt detta inte för att komma till rätta med problemen. Vägrad eller försvårad umgängesrätt är en utbredd företeelse. Det föreligger uppenbara svårigheter att skydda umgängesrätten. I tusentals fall årligen trakasserar vårdnadshavande föräldrar de umgängesberättigade och sätter därmed också barnen i skottlinjen för striden mellan föräldrarna. Möjligheterna att sabotera umgängesrätten är tyvärr stora. Det finns exempel på att vårdnadshavare, trots upprepade beslut i instans efter instans, lyckats undandra sig beslutens konsekvenser. Det finns ett aktuellt exempel på hur en umgängesberättigad förälder, en på allt sätt skötsam och lämplig människa, på grund av sådant sabotage inte fått se sitt barn på tre år. I ungefär 350 fall årligen är vårdnadshavarens trakasseri så långt gånget, att den umgängesberättigade tvingas gå till länsrätten. Men det är i knappt tiotalet fall som hämtning verkställs. I regel tycks den umgängesberättigade ge upp striden inför de oändliga möjligheter till rättsliga finter, uppskov, omständliga procedurer och löftesbrytande från vårdnadshavaren som den umgängesberättigade i praktiken är närmast maktlös mot. Det stora flertalet barn till icke samlevande föräldrar har en klar önskan att hålla en levande, kontinuerlig kontakt med båda föräldrarna. Barnen ger ofta lika starka som rörande och uttrycksfulla bevis för denna sin inställning — och det även i fall där fiendskapen mellan föräldrarna utsätter barnens lojalitet och integritet för stora påfrestningar. Denna barnets rätt är fast förankrad i lagstiftningen och hos lagstiftarna. Den måste därför hävdas med all kraft. Det måste bli slut på de omfattande sabotagen. Utskottet och vpk-motionärerna har samma värdering när det gäller att man skall hävda umgängesrättens okränkbarhet. Men vi är från motionärernas sida ändå inte nöjda när det gäller utskottets förslag till åtgärder. Utskottet vill nöja sig med att låta ett par av de sittande utredningarna inom ramen för sitt pågående arbete utarbeta förslag till åtgärder. Det är i och för sig sant att det finns sidor av problemet som man har anledning att tänka över närmare. Exempelvis är procedurerna när det gäller tvister i umgängesfrågor ovanligt omständliga. Skall de göras om fordrar det naturligtvis viss utredning. Tvister om umgänget har ett visst samband med praxis i vårdnadsmål på så sätt att traditionella och förvridna värderingar av föräldraroller och föräldraegenskaper ofta leder domstolarna till felaktiga domslut, där den i praktiken minst lämplige föräldern tyvärr alltför lätt kan få vårdnaden och där detta leder till trakasserier mot umgängesrätten. Också detta, som har att göra med proceduren i vårdnadsmål och med innebörden i begreppet ”barnets bästa”, förtjänar att utredas djupare. Men detta hindrar inte att man redan nu, i enlighet med vpk-motionens krav, borde kunna begära åtgärder från regeringen, åtgärder som kan vidtas utan att man först måste stoppa dem i den särskilda utredningskvarnen. Det är faktiskt så att situationen börjar bli allvarlig. Vad som har gjorts under de senaste tio åren har egentligen inte lett till rättelse. Redan 1970 pekade föreningen Familj och rätt vid en uppvaktning hos familjelagsakkunniga på bristen i lagstiftningen, enligt vilken den umgängesberättigade föräldern saknar rätt att begära stöd hos barnavårdsman för att hävda sitt och barnets intresse av ett ostört umgänge. Föreningen tog upp samma sak med statsrådet Lidbom 1971. Både statsrådet och de sakkunniga ansåg då att frågan var för tidigt väckt. Vpk berörde frågan i en motion 1973, och lagutskottet gjorde i samband med det ett viktigt uttalande —- man framhöll nämligen att om en vårdnadshavare försvårar umgängesrätten kan det vara ett skäl att ompröva vårdnaden. Detta var ett viktigt understrykande, men det har inte haft någon synbar verkan. För min del känner jag inget enda fall där vårdnaden ändrats av det skälet att vårdnadshavaren har saboterat umgängesrätten. Vpk motionerade igen vid 1976 års riksdag och lagutskottet biföll då yrkandet — samma yrkande kom också, vill jag minnas, från motionärer från andra partier — att barnavårdslagens 3a§ skulle ändras så att också en umgängesberättigad förälder skulle kunna påkalla stöd för sig och barnet vid umgängesvägran. Riksdagen tillskrev regeringen i saken, men ännu två år senare har den borgerliga regeringen inte verkställt detta beslut. Det finns alltså en riksdagsskrivelse, och därför finns det knappast något skäl att just den där påyrkade ändringen skall behöva vänta på ytterligare utredning. Även andra åtgärder skulle kunna tänkas bli snabbt genomförda utan väntan på utredning. Utan särskild utredning bör t.ex. socialmyndigheter uppmanas att sätta in mer av flexibla och lämpliga åtgärder i fall av umgängesvägran. När en vårdnadshavare tredskar beträffande umgängesrätten är det som regel ett tecken på att vederbörande har en låst attityd eller en neurotisk inställning till den f. d. samlevnadspartnern, att han eller hon har svårt att befria sig från denne och inte kan få den nödvändiga distansen till ett problem utan använder barnet som slagträ gentemot motparten. Det ligger i högsta grad i barnets intresse att föräldrar av socialmyndighet eller PBU får stöd med att bearbeta den typen av problem. Också stödåtgärder av detta slag kan organiseras utan att det för den skull särskilt behöver utredas. Det var några exempel på vad som kan göras utan att man behöver avvakta ytterligare utredande, och mot bakgrund av detta, herr talman, tycker jag att det ändå kan vara motiverat att yrka bifall till vpk-motionens krav.

Herr talman! Jag har en motion som behandlas i det här betänkandet, motionen 1012. I den motionen yrkar jag att riksdagen snarast möjligt skall föreläggas förslag till lagstiftning som innebär att barnavårdsnämnd eller annan myndighet är skyldig att ta hänsyn till barnets vilja när fråga är om omplacering till annat hem. Redan i motion nr 805 år 1967 tog jag upp denna fråga. I den motionen påtalade jag bl.a. att barnavårdsnämnden vid omplaceringar inte behövde ta hänsyn till barnets önskemål såvida barnet inte var över 15 år. Detta har inte förändrats. I motionen skrev jag vidare att det synes lämpligt att berörda bestämmelser i barnavårdslagen ändras så att ifrågavarande barn alltid bereds tillfälle att yttra sig, om barnet uppnått sådan ålder att han eller hon kan antas förstå vad saken gäller samt att barnavårdsnämnden vid ärendets behandling därvid tar största möjliga hänsyn till barnets önskemål. — Detta skrevs alltså i en motion för över tio år sedan. Andra lagutskottet behandlade motionen i sitt utlåtande nr 51, 1967. Utskottet sade att de frågor som togs upp i motionen borde bli föremål för utredning och att detta borde ske utan tidsutdräkt. Detta biföll riksdagen. Tidsutdräkten har nu varat i över tio år. Motionen har fortfarande inte lett till något resultat. Under tiden och medan utredningar kommer och går jagas värnlösa barn som djur av barnavårdsnämnder och poliser. De förpassas till hem där de inte vill vara och de värjer sig mot det med den lilla kraft de har. Det här är en grov barnmisshandel som måste sätta djupa spår i sinnena hos de barn som blir utsatta för dem. Denna misshandel utsätts nu barn för som inte var födda när jag första gången väckte motionen i riksdagen och fick riksdagens bifall till att frågan skulle utredas. Det är mycket beklagligt att det inte har hänt någonting av värde hittills på det här området. Nu svarar utskottet att utredningen om barnens rätt skall se över föräldrabalken med sikte på att delbetänkande angående vårdnad, umgänge och överflyttning av barn skall kunna avlämnas våren 1979. Inriktningen nu är alltså att någon form av förslag skall framläggas om ungefär ett år. Med hänsyn till att utredningen alltså med förtur kommer att behandla dessa frågor anser utskottet att några vidare åtgärder inte är påkallade. Det är ju gott och väl. Jag vill bara uttala förhoppningen att det inte skall dröja tio år till.

Herr talman! Det som är gemensamt för de båda motioner som tidigare har berörts och min motion nr 1003 är att de ger uttryck för ett intresse för barnets rätt, för hur barnet har det och för hur man bäst skall komma till rätta med barnets intressen i vissa situationer. Motionerna uttrycker också en viss otålighet — nu måste något snabbt hända. Bakgrunden till min motion var några uppmärksammade vårdfall där barns desperata handlingar väckte allmän medkänsla och förstämning. Jag varken vill eller kan ta ställning i den sakfrågan, men så mycket framgick klart av förhållandena att det råder stora brister i fråga om barns ställning. Vem vet vad barnet tycker och vad barnet tänker? Vem framlägger barnets synpunkter och vem företräder barnets intressen? I min motion framhöll jag att den angelägna frågan om barnets processuella ställning när det gäller umgängesrätt och andra vårdnadsfrågor samt vid ifrågasatt verkställighet av sådana beslut borde bli föremål för snabb behandling. Jag förmodar att den frågan utan men för den utredning som sysslar med detta, utredningen om barns rättsliga ställning, skulle kunna brytas ut och behandlas med förtur. ”Barnets trängda belägenhet i dessa ömtåliga och svårlösta situationer kräver att något sker och att det sker nu”, slutade jag min motion och hemställde alltså att kommittén rörande förstärkning av barns rättsliga ställning fick i uppdrag att snarast framlägga förslag om barnets processuella ställning. Jag var också fullt och fast besluten att driva den frågan till en lösning. Den inställningen hade jag ända tills vi hade en hearing i utskottet med ordföranden i denna utredning. Vid den hearingen framkom det att man just skulle börja med att ompröva vissa regler i föräldrabalken — reglerna om vårdnad, umgänge och överflyttning av barn. Det framkom också att man skulle framlägga förslag i dessa frågor första halvåret 1979. Ordföranden redogjorde ingående för utredningens sätt att arbeta och vilken inställning utredningen hade till frågorna om barnets rätt. Det övertygade mig om att det skulle vara fel och även omöjligt att nu fatta några avgöranden i dessa frågor. Slutligen vill jag framhålla att jag tycker det är glädjande att märka att en utredning som sysslar med så viktiga frågor som barns väl och ve vill ha en fast grund att stå på innan den föreslår åtgärder för individer som inte kan säga ifrån hur de vill ha det.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

Herr talman! Vi torde alla vara överens om nödvändigheten av att alla barn får växa upp under så trygga, harmoniska och goda förhållanden som möjligt. Genom exempelvis lagstiftning, upplysning attitydpåverkan samt genom socialpolitiska insatser försöker samhället medverka härtill. Alla barn befinner sig väl ibland i någon form av risksituation, men speciellt torde det gälla barn i splittrade familjer, i de fall då oenighet och motsättningar råder mellan föräldrarna om vårdnaden av barnet liksom om umgängesrätten för den förälder som är skild från vårdnaden. I lagutskottets betänkande behandlas fyra motioner som på olika sätt tar upp frågor om barns rättsliga ställning och föräldrars möjlighet att utöva umgängesrätt. Som framgår av betänkandet har utskottet avstyrkt samtliga motioner på grund av att alla de frågor som aktualiseras i motionerna är under utredning eller övervägande i övrigt. Riksdagen bör därför enligt lagutskottets mening inte nu göra något särskilt uttalande. Vikten av en förstärkning av barns rättsliga ställning och större hänsynstagande till barnets intressen vid vårdnadstvister m.m. föranledde riksdagen att i maj 1976 besluta att hos regeringen begära en särskild utredning för att pröva frågorna om förstärkning av barns rättsliga ställning. I februari 1977 tillsatte den nya regeringen den begärda utredningen. Det första resultatet av utredningens arbete är ett nyligen avgivet delbetänkande, i vilket man föreslår förbud mot aga av barn. Utredningen fortsätter nu sitt arbete i enlighet med direktiven. Det gäller närmast en översyn av föräldrabalken med utgångspunkt i barnens bästa. Enligt uppgift från utredningen, och som även nämnts av tidigare talare här, kommer utredningen nästa vår att avge ett delbetänkande som behandlar frågor om vårdnad, umgängesrätt och överflyttning av barn. Med hänsyn till det utredningsarbete om barnens rätt som pågår råder det inget tvivel om att de önskemål som framförts i motionerna är tillgodosedda. Det gäller Inger Lindquists motion, som hon själv nyss sagt. Jag tycker att det även gäller Allan Åkerlinds motion och de krav som Jörn Svensson framför i sin motion. Jörn Svensson kräver effektivare åtgärder för att skydda barns rätt till umgänge med icke vårdnadshavande förälder. Eftersom utredningsarbete pågår tycker jag att även Jörn Svensson skulle ha kunnat nöja sig med att konstatera vad som har redovisats av utskottet. Det är möjligt att Jörn Svensson nästan nöjer sig med det, för om jag uppfattade honom rätt sade han att det trots det utredningsarbete som pågår kunde vara motiverat att yrka bifall till motionen. Vad det gäller frågan om icke vårdnadshavande förälders utövande av umgängesrätten framhåller Jörn Svensson helt riktigt i sin motion att utövandet av umgängesrätten i många fall på olika sätt förhindras eller försvåras av den vårdnadshavande föräldern. Det råder inget tvivel om att sådant bör motverkas, och lagutskottet har både 1973 och 1976 kraftigt framhållit att samhället måste se allvarligt på åtgärder från vårdnadshavare att försöka förhindra umgängesrätten. I sitt slutbetänkande föreslår socialutredningen att det skall vara möjligt att tillsätta en särskild kontaktman i de fall där relationerna mellan föräldrarna eller mellan en förälder och ett barn är störda, där det råder oenighet osv. och där barnet eller föräldern behöver ett särskilt stöd. Lagutskottets tidigare krav att barnavårdslagen skulle omarbetas så att det tydligt framgår att barnavårdsnämnden är skyldig att ta till vara även den icke vårdnadshavande förälderns intressen hoppas vi härigenom blir tillgodosett. Med detta korta inlägg har jag velat påminna om dessa frågor som är mycket viktiga både för barn och för föräldrar. Utskottet anser att det är viktiga frågor som motionärerna tagit upp. Vi i utskottet tycker dock att motionärerna har all anledning att vara nöjda med det omfattande arbete som nu pågår på detta område och som näppeligen kan påskyndas genom att riksdagen fattar något annat beslut än att avslå motionerna.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

Herr talman! Utskottstalesmannen tycker att även jag borde ha låtit mig nöja med det som har skett. Det skulle jag gärna ha gjort om jag vid en noggrann genomläsning av utskottsbetänkandet hade funnit att det verkligen beaktat alla viktiga sidor av detta problem. Men jag tycker att utskottstalesmannen övertolkar utskottsbetänkandet, som givetvis är positivt i princip men som jag ändå tycker är otillräckligt. Jag skall förklara varför. Det som vpk den här gången i sin motion fäst det huvudsakliga avseendet vid är just sabotaget mot umgängesrätten, det sabotage som riktar sig inte bara mot barnen utan också mot umgängesberättigade föräldrar på ett ofta trist och tragiskt sätt. Och det problemet har endast delvis upptagits i de förberedelser till olika åtgärder som utskottet redogjort för i betänkandet. Fosterbarnsutredningen hamnar t.ex. helt utanför i det avseendet. Den sysslar inte med detta. Socialutredningen har nu, hävdas det, kommit med ett förslag till ändring av 3 a § barnavårdslagen, så att även umgängesberättigad förälder skall ha rätt att få bistånd och råd från socialmyndighet. Ja, men det var en alldeles onödig omväg. Denna bestämmelse fanns tidigare och avskaffades, och det var fullständigt onödigt att vänta så här länge med att återinföra den. Det tyder inte på någon särskilt lysande initiativvilja, tycker jag. Man hade inte heller behövt utreda den frågan över huvud taget. Det var alltså bara fråga om ett återställande av en rätt som redan funnits — inte en förbättring av situationen utan bara ett upphävande av en försämring som rått under ett antal år. Sedan säger utskottet att även andra åtgärder kan behöva övervägas och hänvisar till att dessa närmare överväganden faller inom ramen för det uppdrag som lämnats till utredningen om barnens rätt. Det är bra om utredningen kommer att ta upp detta. Men utskottet har då glömt en viktig sida, tycker jag, och det är den umgängesberättigade förälderns rätt. Den umgängesberättigade föräldern är en part som nu grovt missgynnas, och det hade kanske funnits skäl att betona det litet mer. För min del menar jagatt vissa saker hade kunnat göras inom ramen för de bestämmelser som nu finns utan att detta hade krävt någon utredning. Och eftersom det finns behov av att handla snabbt för att äntligen få slut på omfattande trakasserier från en del vårdnadshavare mot umgängesrätten, tycker jag gott att utskottet kunde ha visat att det var så pass angeläget genom att inte bara avvakta vad en serie utredningar kommer med.
Herr talman! Jag vill inte försena middagspausen alltför mycket, men låt mig utan att nu närmare gå in på det påpeka att socialutredningens betänkande just har remissbehandlats. Låt mig också erinra om den utredning som har att pröva frågan om förstärkning av barnens rätt. Inom ramen för vad som är barnens bästa bör vi se frågan om barns rätt till umgänge med båda föräldrarna. Det är ingen isolerad företeelse. Låt mig kort erinra om att utredningen enligt direktiven ”bör undersöka vilka möjligheter som står till buds att ytterligare tillgodose barnets eget intresse i vårdnadsfrågor. Den bör sålunda söka belysa den centrala frågan om vilka faktorer som bestämmer barnets bästa i vårdnadsoch umgängesfrågor. Skäl talar vidare för att barnet behöver någon som under hela handläggningen av ett tvistigt vårdnadsärende har att bevaka uteslutande barnets intresse. Detsamma gäller i fråga om ärende om överflyttning av barn.” Att någon skulle särskilt utses för att bevaka barnets intresse är något nytt. Låt mig även erinra om att i utredningen om barnens rätt är, såvitt jag kan komma ihåg, samtliga politiska partier och dessutom organisationer som särskilt arbetat för att förbättra barnens ställning representerade. De direktiv utredningen har, den sammansättning utredningen har och de uppgifter som utskottet fått från utredningens ordförande borgar för att utredningen kommer att framlägga ett förslag som i nuvarande läge är det bästa möjliga för att förstärka barnens rätt.

Herr talman! Det finns inget större behov för mig att gå i polemik mot utskottets talesman. Men jag kan avslutningsvis inte underlåta att påtala att man i debatten — i och för sig med rätta — mycket starkt skjutit fram barnets rätt och intresse. Men det får inte medföra att man glömmer den andra förfördelade parten i sammanhanget, nämligen den umgängesberättigade föräldern. På något sätt tycker jag den delen skjutits i bakgrunden på ett omotiverat vis i utskottstalesmannens redogörelse, liksom i viss mån även i utskottets betänkande.

Herr talman! De frågor vi nu skall behandla, abortlagen och sjukvårdspersonalens rätt att slippa medverka vid abortverksamhet, är mycket stora frågor, så stora och viktiga att de säkert aldrig kommer att kunna avföras från riksdagsbehandling och debatt. En stor del av svenska folket har en annan uppfattning och tar allvarligare på dessa frågor än majoriteten av de nuvarande riksdagsledamöterna, och negativa verkningar av fri abort kommer alltid att finnas i vårt land. När lagen antogs var meningarna om fri abort mycket delade bland medborgarna i vårt land. Det kan ifrågasättas om det fanns en verklig majoritet för beslutet. Många människor ute i landet blev oerhört besvikna över riksdagsledamöterna i allmänhet och över en del i synnerhet. Den besvikelsen finns kvar och ökar i styrka. Intresset för de motioner vi väckt är faktiskt mycket större i år än tidigare. I den debatt som föregick antagandet av lagen underströks kraftigt att många människor uppfattade den som en kränkning av kristen skapelsetro och humanistisk etik och som ett uttryck för bristande respekt för livet. Man framhöll också att om rätten att överleva en gång inskränks med samhällets sanktion, behövs det bara tillfälliga förändringar i samhällets livsoch människosyn för att nya gränsförflyttningar skall komma att göras, vilka kan få oöverblickbara verkningar. Det stora ingrepp i människans natur och erfarenhet som abort innebär måste få allvarliga konsekvenser. En del vet vi, men vi vet inte allt. Vi vet alldeles klart för litet om konsekvenserna på kort och på lång sikt. Därför har vi i en motion begärt en utvärdering av abortlagen. Vi säger att det nu har gått tre år sedan abortlagen trädde i kraft och att tiden bör vara inne att göra en utvärdering av vilka negativa och positiva verkningar lagens tillämpningar haft. Vad svarar utskottet?

I Danmark tillsatte den danska justitieministern 1976 en grupp som skulle undersöka förutsättningarna för en utvärdering av den danska abortlagen. Jag vet inte om utskottet känner till det. Förra året lade denna grupp fram ett betänkande, 820:1977. Det förslag denna grupp framför innehåller bl.a. frågor för en intervju med 100 slumpvis utvalda som genomgått abortoperation. I USA pågår en debatt på det här området. Det talas om ofrivillig barnlöshet. Man har haft en ekonomisk planering och också en familjeplanering. Man har förhindrat graviditet med preventivmedel, och man har avbrutit oönskat havandeskap med abort. Därvid har det ofta blivit så att kvinnani sin fertila ålder inte skaffat sig några barn. Längre fram, när kvinnan kommit in i sin infertila ålder, har hon velat få barn, men då är det ganska många som inte kan få några. I stort sett vill alla kvinnor föda barn. Om de då inte kan det, uppträder en mycket svår situation. Om detta beror på preventivmedlens biverkningar eller på abortingrepp — sådana sker ju nu i allt lägre ålder — diskuterar man i USA i dag. Vad jag här anfört — och mera till — gör att kravet på en utvärdering är mycket angeläget och berättigat. Vidare — har vi sagt i motionen — uttalade man mycket bestämt att abort inte bör tillgripas annat än som en yttersta nödlösning. Dessa synpunkter har dock inte kommit till uttryck i den information i abortfrågan som gått ut till allmänheten. Informationen handlar mest om att kvinnan har rätt till abort. Ulla Tillander har ställt en fråga som ligger så nära detta resonemang att man nästan tycker att hon skulle ha kunnat säga något i utskottsbetänkandet. Hon säger att förmodligen omedvetet, och kanske dikterat av administrativa skäl, förekommer det att gravida kvinnor, vilka söker kontakt med sjukvården, ställs inför en första fråga — om de ämnar fullfölja graviditeten eller önskar abort. Anser statsrådet — säger hon vidare — att en sådan fråga, rutinmässigt framställd, överensstämmer med riksdagsbeslutets intentioner? En undersökning bör genomföras för att klargöra om informationen skett på ett sätt som står i överensstämmelse med riksdagens intentioner vid abortlagens tillkomst. En annan fråga som diskuterades mycket innan lagen antogs var sjukvårdspersonalens skyldighet att fullgöra arbetsuppgifter i samband med abortingrepp, om etiska eller religiösa skäl gjorde det svårt för de inom sjukvården anställda att medverka vid sådana ingrepp. Socialstyrelsens anvisningar ger sådan befrielse, men utskottet vill inte lagfästa denna rätt, trots de starka krav som ställs från sjukvårdspersonal. BSMF — en sjukvårdsförening av barnmorskor och sjuksköterskor med 700-800 medlemmar — har beslutat skriva till statsrådet Troedsson och framställa dessa krav. Statsrådet själv sade ju i debatten om abortlag: ”Jag vill starkt understryka vikten av att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller andra skäl har svårt att utföra aborter skall slippa delta i sådana.

Kan det vara vad som står i utskottsbetänkandet?

Min andra fråga ställde jag i höstas, och jag skall ställa den till statsrådet Troedsson igen: Kan socialstyrelsen utfärda nya anvisningar utan att höra riksdagen? Vi har preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Låt oss ge människorna det, men låt oss skydda vårt folk, och inte minst vår ungdom, från detta att utsläcka liv. Vi lever i en hård och känslokall värld, och respekten för människors liv sjunker. Låt oss medverka till en utveckling där respekten för medmänniskors liv stärks — då tror jag att vi också måste stärka respekten för det ofödda.

Herr talman! Bara en kort kommentar till jämförelsen mellan Sven Johanssons förslag om utvärdering och min fråga till statsrådet Troedsson. Sven Johansson undrade varför jag inte lät min fråga underordnas hans motion i utskottet. Men jag har fått den här konkreta frågan som Sven Johansson citerade ställd till mig av människor som i sin tur har fått frågan ställd till sig. Det är människor som har känt en viss förvåning över att ha mött denna fråga; det är blivande unga mödrar. Nu låter jag alltså frågan gå vidare till statsrådet Troedsson. De som fått frågan har funderat över den, och de funderingarna tycker jag är befogade. Det är alltså frågan rutinmässigt ställd om de önskar fullfölja havandeskapet eller om de önskar abort. Det är inte en medveten avsikt bakom frågan som man studsar inför, utan det är den omedvetna aningslösheten. Vare sig det är det ena eller det andra upplevs det som stötande. Man kan uppleva det som stötande därför att det inte återspeglar den intention som ligger bakom riksdagsbeslutet 1975. För mig är det viktigt att praxis återspeglas också i sådana här enkla frågor, att man lever upp till den lag som antogs. I den här frågan, som alltså har ställts från sjukvårdspersonalens sida, har man inte riktigt levt upp till den nivån. Lagen som antogs betonade skillnaden mellan preventivmedel och abort. Men rent kirurgiskt finns det ingen skillnad mellan abort och en blindtarmsoperation. Skillnaden ligger i vår inställning till och vår värdering av vad som sker. Vad jag vill säga är att lagen inte var värderingsfri på den här punkten, men om den värderingen inte återspeglas i de frågor som ställs vid den första kontakten, hur skall då lagens innehåll få uttryck?
Herr talman! Jag anser att den frågan hör samman med den del av min motion som handlar om informationen. Jag använde ju nästan samma ord som Ulla Tillander har gjort i sin fråga. Då tycker jag det är berättigat att räkna med att man i samband med en utvärdering av abortlagen skulle kunna ta upp dessa frågor om information, sjukvårdspersonal och många andra saker. Herr talman! Jag skall gör det jag inte gjorde i mitt huvudanförande: Jag yrkar bifall till motionen 1977/78:1089.

Herr talman! Det kanske ändå ligger en skillnad i min fråga och Sven Johanssons förslag om utvärdering. Med hjälp av praxis kritiserar Sven Johansson lagen. Med hjälp av lagen kritiserar jag praxis. Jag vill att praxis skall leva upp till lagens nivå. Det betyder naturligtvis inte i och för sig att man inte kan kritisera lagen. Vad jag är ute efter är en förbättring av lagen. Den frågan kan lösas oberoende av en utvärdering. Det räcker t.ex. med ett meddelande ut till sjukhusen via socialstyrelsen, och detta föranleder ingen utvärdering av hur lagen fungerar i sin helhet.
Herr talman! Vad jag talade om gällde den del av min motion som har med informationen att göra. Det sades här av många talare att abort skulle vara en yttersta nödlösning, och jag har i min motion framhållit att den informationen inte har nått fram på vare sig det ena eller det andra sättet. Då menar jag att den fråga Ulla Tillander ställt ligger just på det avsnittet av min motion.

Herr talman! Min avsikt var inte att delta i den här debatten — däremot att lyssna på den. Men jag har fått ett par frågor riktade till mig, och jag skall försöka besvara dem. Först och främst vill jag slå fast att abortfrågan naturligtvis rymmer många svåra problem av etisk och annan art. Jag vill också understryka att abort alltid måste vara en nödlösning, och jag tror att alla i riksdagen är helt överens om att så måste vara fallet. Ulla Tillander har tidigare ställt en fråga till mig. Av olika anledningar har Ulla Tillander inte haft möjlighet att ta emot svaret. Det kommer först på tisdag i nästa vecka. Men så mycket vill jag redan klart säga, att jag tycker att det är definitivt olämpligt att en gravid kvinna rutinmässigt tillställs frågan om hon vill ha abort eller inte. Jag tror att vi får anledning att ytterligare diskutera den här frågan på tisdag under frågestunden. Sven Johansson har också ställt några frågor till mig. Kan socialstyrelsen utfärda nya anvisningar utan att höra riksdagen? Frågan gäller sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid aborter. Det är väl fullständigt klart att socialstyrelsens anvisningar måste ansluta sig till riksdagens uttalande på det här området. Och efter ett riksdagsuttalande och efter ett JO-uttalande har också socialstyrelsens cirkulär för ett par år sedan ändrats så att det numera väl stämmer överens med riksdagens synpunkter vad beträffar medicinalpersonalens rätt att slippa delta i abort ingreppi de fall moderns liv och hälsa inte står på spel. Jag har tidigare sagt till Sven Johansson att det inte finns någonting som tyder på att sjukvårdshuvudmännen i dag inte skulle respektera den här inställningen, men skulle utvecklingen trots det visa att cirkulärets anvisningar inte är till fyllest, så är regeringen naturligtvis beredd att ta upp frågan om författningsreglering till övervägande. Sven Johansson har också begärt en utvärdering av effekterna av abortlagen. Jag kan naturligtvis inte nu ge en sådan, men jag skall ändå helt kortfattat för kammaren redogöra för några av de uppgifter som gäller utvecklingen på abortområdet under förra året. År 1977 fick vi en viss minskning av aborterna — från 32 406 år 1976 till 31 161. Jag hoppas att denna minskningstrend skall kunna fortsätta. Abortrådgivningen är ju frivillig för den gravida kvinnan. Under de första tolv veckorna har hon rätt till abort, men efter den tolfte veckan skall däremot en kuratorsprövning först ske. Av de 31 161 kvinnor som fick abortoperation förra året hade inte mindre än 29 641 fått abortrådgivning, vanligen då av gynekolog eller kurator, i ett mindre antal fall av psykiater eller barnmorska. Jag kan också säga att förskjutningen i riktning mot tidiga aborter fortsätter. Förra året kunde 27 864 av aborterna utföras under de första tolv veckorna. Det var då också 22 860 av aborterna som kunde utföras i öppen vård. Jag vill till sist, herr talman, säga att jag naturligtvis hoppas att en positiv och saklig information om alternativ till aborter och om vad samhället kan göra för att undvika aborter skall kunna leda till en fortsatt minskning av abortsiffrorna.
Herr talman! Statsrådets svar till Ulla Tillander bekräftar att den kritik som vi i vår motion har riktat mot informationen i abortfrågor är riktig och berättigad. Jag fick inget riktigt konkret svar av statsrådet. Min fråga var: Kan socialstyrelsen, om det skulle uppstå en besvärlig situation på ett sjukvårdsområde och man där inte har tillräckligt med personal, i en sådan situation utfärda anvisningar, som är annorlunda än de som gäller nu, utan att höra riksdagen? Om det förhåller sig så — men vi önskar få detta juridiskt fastslaget — blir man ju förvånad över regeringsrättens utslag och skrivning i höstas. Det är klart att alla eftersträvar att det skall bli en minskning av aborterna. Över 31 000 aborter om året är en mycket hög siffra. Många svenska invånare frågar sig om man inte, när det finns preventivmedel och när det förekommer preventivrådgivning, ändå skulle kunna komma så långt att man åtminstone kunde nedbringa antalet aborter, detta inte minst för att ungdomarna skulle slippa medverka till att utsläcka liv.
Herr talman! Jag vill som svar på denna fråga säga att jag ser det som helt uteslutet att socialstyrelsen skulle kunna tänkas ändra sina anvisningar efter socialutskottets och riksdagens mycket klara riktlinjer i frågan. Socialsty relsen kan naturligtvis inte heller vara omedveten om att det, ifall direktiven skulle ändras så, att sjukvårdspersonal inte hade rätt att slippa delta i abortoperationer i andra fall än då moderns liv vore i fara, givetvis kommer att ställas väl grundade krav på en lagreglering av frågan.

Herr talman! I den debatt om barnens rätt i samhället som vi hade före middagspausen stod flera talare upp och sade många vackra ord om att de ville stärka denna barnens rätt, och det tycker jag är bra. Men detta stärkande av barnens rätt anser jag skall börja redan i moderlivet. I samband med den nuvarande abortlagens tillkomst har jag i ett långt anförande talat om vad jag tycker i de här frågorna. Den som vill närmare studera det kan således gå till protokollet från 1974. Mot bakgrund av vad som händer och vad jag har tagit del av i det här avseendet har jag i år motionerat om att riksdagen hos regeringen skall begära att en utredning tillsätts för att snabbt arbeta fram förslag till en ny abortlagstiftning som tar hänsyn till barnets rätt till liv. Jag menar att vi måste ta hänsyn till barnets rätt att leva. Barnet skall räknas med från det ögonblick man vet att det börjat växa i moderns liv. Man kommer i detta sammanhang också in på en annan fråga, som jag också tar upp i motionen, nämligen: Vad är livsdugligt foster? De allra flesta foster är helt livsdugliga efter 18:e veckan, såvida de inte utsätts för någon yttre påverkan. Och vad är det som säger att de foster som är under 18 veckor, de som bara är några veckor, inte är livsdugliga eller inte blir det, om de får fortsätta att växa? Enligt min mening är även dessa livsdugliga foster. I samband med att abortlagen antogs av riksdagen liksom vid andra tillfällen har jag därför anfört att rätt till abort i princip bara skall finnas, om åtgärden skulle medföra att moderns liv eller hälsa är i fara. Denna begränsning bör gälla ända från det man vet att ett barn är till i moderlivet. När det gäller frågan om livsduglighet säger utskottet nu att i abortlagen finns en uttrycklig bestämmelse om att tillstånd till abort inte får lämnas om det kan antas att fostret är livsdugligt. Mot bakgrund av vad jag anfört som min mening när det gäller vad som är livsdugligt står det helt klart att meningarna här inte stämmer överens. Jag anser också att nuvarande abortlagstiftning är ohållbar i flera andra avseenden. Det viktigaste som jag i det sammanhanget tar upp i motionen är svårigheten för en läkare att, när han nu tvingas följa den nuvarande abortlagstiftningen, exakt avgöra hur länge havandeskapet har pågått. Det finns exempel på att kvinnor fått abort efter egen uppgift om att havandeskapet varat mindre än 18 veckor, men där det efter aborten visat sig att barnet varit betydligt äldre. I ett fall som jag känner till har det aborterade barnet visat sig vara elva veckor äldre än vad modern uppgivit. Modern uppgav att barnet var något under 18 veckor. En barnmorska kunde nyligen vittna om hur hon stått med ett aborterat barn som grep med sina små händer om hennes fingrar och hur hon tvingats skaka av sig barnet och kasta bort det. Det har förekommit i varje fall vid ett tillfälle, kanske vid flera, att ett aborterat barn som var mycket större än man räknade med fick ligga och sparka och skrika en lång stund, innan man kastade det bland soporna. Ingen gjorde något för att rädda barnets liv. Orsaken sades vara att man i barnmorskeutbildningen numera får lära sig att ett aborterat foster inte är något barn, även om det lever. Jag menar att så här får det inte vara. Vi har som riksdagsledamöter ansvar för barnen, såväl födda som ofödda. De har inte möjlighet att försvara sig själva. Vi kan inte utan vidare acceptera att det förekommer sådana här förhållanden i fortsättningen. Men utskottet har tydligen inte någon känsla för detta. Utskottet besvarar inte någon av de här frågorna. De diskuteras över huvud taget inte i betänkandet. Som svar på de synpunkter som jag framfört i motionen och som jag här redogjort för säger man i betänkandet att utskottet inte anser att det nu finns skäl för omprövning av bestämmelserna i abortlagen om förutsättningarna för sena aborter. Det är ju ganska märkligt. Enligt min mening är det så graverande uppgifter som kommit fram om hur det verkligen går till att vi måste ta dem på allvar. Man måste se över de olika bestämmelser som gäller och abortlagen i dess helhet. Vi fick här höra att det under förra året förekom över 31 000 aborter. Jag tänkte när jag hörde uppgiften om antalet: Hur många av de barnen har varit levande när de togs fram? Hur många har fått ligga och självdö på sjukhusen utan att någon människa gjort något för att rädda dem, därför att man anser att de inte är barn? Detta manar oss till eftertanke. Jag kan inte låta bli att tänka på vad som står i Bibeln om det första kända mordet i världen, när Herren säger till Kain: ”Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.” Hur mycket blod skall ropa till Herren från jorden, innan vi på allvar tar itu med de här frågorna och rättar till dem? Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 445.

Herr talman! Barn som föds skall vara önskade, och genom preventiva åtgärder skall föräldraskap planeras. Då kommer aborten in som en nödlösning. Det är så vi måste se aborten. De flesta kvinnor använder i dag preventivmedel — upp till 70 96 enligt gjorda beräkningar. Bara 2 96 av kvinnorna i fertil ålder gör abort då en graviditet är oönskad. Det är viktigt att påpeka denna proportion. För varje år som går ökar användningen av preventivmedel, samtidigt som antalet aborter sjunker. Genom att ytterligare förstärka och intensifiera informationen kring preventivmedel och födelsekontroll kan man ännu mer förskjuta utvecklingen mot ett lägre antal aborter. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare pläderat starkt för att informationen om preventivmedel skall utökas. För att man skall få en fullgod preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män och för att man skall kunna minska uppenbart onödiga kostnader borde, menar vi, alla landsting åläggas att bedriva preventivmedelsrådgivning i större utsträckning än de gör nu. Visst har det skett en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen, men utbyggnaden har inte alls skett i tillräcklig omfattning. För bara några månader sedan sade socialstyrelsen: ”Den utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen och informationen om preventiv födelsekontroll som pågår enligt abortlagens intentioner har ännu inte på alla håll nått den omfattning lagstiftarna åsyftat.” RFSU säger: ”Problemet är att rådgivningsfrekvensen inom vissa landstingsområden är låg. —— - Medelantalet besök per landstingsområde var 290 medan det beräknade behovet är 500.” Vpk menar att det också är viktigt att satsa på direkt uppsökande verksamhet, som riktar sig till utsatta riskgrupper i vårt samhälle, och då måste speciellt invandrarkvinnorna uppmärksammas. Herr talman! På Gotland har socialstyrelsen varit engagerad i en treårig försöksverksamhet med rådgivning, utbildning och information om planerat föräldraskap. Resultatet är bra och det förstår man om man bl.a. studerar abortutvecklingen. Medan aborterna i landet i stort ökade obetydligt fick Gotland en kraftig stegring under 1975. Därefter kom en avsevärd nedgång 1976, som fortsatte 1977. Ungdomsaborterna sjönk med hela 30 926. Man måste tycka, även om det kan förefalla bakvänt, att utvecklingen för 1975 är positiv. Det är en helt logisk utveckling som svar på den informationsinsats som gjordes. Framför allt var det bland de något äldre kvinnorna som aborterna ökade och det var utan tvivel ett uttryck för en ökad frigörelse, en ökad öppenhet och frihet på det sexuella området och en följd av möjligheten att med abort undvika en oönskad graviditet. Den möjligheten var för många tidigare helt otänkbar. Sedan kom då nedgången på Gotland och speciellt på ungdomssidan. Om man tittar på födelsemönstret för Gotland för ungdomar finner man att det har skett en nedgång samtidigt som det har skett en förskjutning högre upp i åldrarna. Det visar att barnen i stort sett är planerade och graviditeterna önskade. Det kan också nämnas att de allra sista siffrorna från 1977 för Gotland tyder på ett ökat antal förlossningar, och födelsetalet ökade med 10 96.

Denna motion behandlades för någon vecka sedan här i kammaren, och av socialutskottets skrivning kan man utläsa att utskottet instämmer i motionens intentioner. Utskottet påpekar vikten av ökad information om preventivmedel, så att icke önskade graviditeter kan undvikas. Man förutsätter också att informationen på detta område ytterligare intensifieras. Det är bra. Det är också viktigt att forskningen på preventivmedelsområdet intensifieras, så att riskmomenten vid användande av preventivmedel undanröjs. Herr talman! Abort får aldrig uppfattas som ett alternativ till preventiv medel. Därför är det oerhört viktigt att satsa på abortförebyggande åtgärder. Frågan om abort måste ses som en nödvändig social reform som är ett steg mot kvinnans rätt att själv bestämma över sitt liv och mot barnets rätt att vara önskat. När abortfrågan diskuterats här i kammaren har man diskuterat ur en snäv vinkel och inte satt in den i ett större sammanhang. Jag menar att man måste sätta in abortfrågan i ett socialt sammanhang — det är helt nödvändigt. Man måste diskutera t.ex. försörjningssituationen, villkoren för ett socialt liv, kvinnans och familjens ställning, osv. Det går inte att bara se abortfrågan som ett förhållande mellan en kvinna och ett foster. Abortproblemet är också en social klassfråga. Det skär i öronen när välanpassade människor ur överklassen hårt fördömer de kvinnor som av sociala eller ekonomiska skäl tvingas till abort för att skydda sig själva och fostret mot en oönskad födelse. Dessa moraliserande hycklare representerar verkligen inte någon humanism, och deras inställning har inget med människokärlek att göra. Aborter är inget att sträva efter. Målsättningen måste vara att se till att vi får sådana sociala förhållanden och sådana relationer mellan människor att varje kvinna kan föda önskade barn. Detta kräver stora förändringar av vårt samhälle. De förändringarna har jag inte hört att t.ex. Sven Johansson ställt upp på. Enligt vår uppfattning skall, som jag sade, kvinnorna själva ha rätt att bestämma, om och när de skall föda barn. Accepterandet av abort som bättre än oönskade barn innebär ett reservationslöst erkännande av det frivilliga föräldraskapet och varje barns rätt att vara önskat. Därmed ökar också förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barnen. Sedan till den etiska delen, som är ett huvudnummer för abortmotståndarna. Från det hållet hävdas att fri abort skulle innebära att den viktigaste etiska principen, den om individens rätt till liv, skulle sättas ur spel. Detta tal är ihåligt, eftersom abortmotståndarna erkänner att det inte finns någon ovillkorlig rätt till liv. Ingen föreslår heller ett totalt abortförbud, men man vill ha en restriktiv lagstiftning. Men en sådan lagstiftning skulle innebära en kraftig ökning av antalet aborter som sker under medicinskt och socialt helt oacceptabla former. Man kan se pä utvecklingen i andra länder, t.ex. Frankrike och Italien. För bara något år sedan uppgick antalet illegala aborter i Italien till en miljon om året. Nej, kvinnan skall tillförsäkras rätten till fri abort. Det är till fördel för alla parter. Jag ser det som en helt självklar sak att kvinnor själva skall kunna bestämma, om och hur och när de skall få barn. Men jag vill än en gång påpeka att aborter för alla är fysiskt och inte minst psykiskt påfrestande och aldrig får ses som annat än en nödlösning för att hindra en oönskad graviditet. Födelsekontrollen skall ske med hjälp av bra och säkra preventivmetoder.
Herr talman! När Inga Lantz talar om välanpassade människor ur överklassen som inte tycker som hon klingar det ganska ihåligt. Det finns människor i alla samhällsgrupper som har samma uppfattning som jag och även olika grupper som har samma uppfattning som Inga Lantz. En sak som jag speciellt fäste mig vid var att Inga Lantz sade att det klingar ihåligt vad vi säger som är motståndare till den abortlag som nu finns, därför att vi inte anser att det finns någon ovillkorlig rätt till liv. Jo, det är just det jag har talat om —en ovillkorlig rätt till liv skall man ha. Barnet skall ha rätt till sitt liv och ha rätt att vara älskat även i moderlivet. Den ovillkorliga rätten borde endast få hävas när det är fråga om att välja mellan barnets och moderns liv.

Herr talman! Inga Lantz säger att kvinnan alltid skall ha rätten att själv välja om hon vill föda barn. Inga Lantz kanske inte har sett den sidan av rätten och friheten som inneburit tragik. Har man mött några människor i den situationen kanske man talar med mindre bokstäver om att kvinnan absolut skall ha denna rätt.
Herr talman! Sven Johansson sade tidigare att människor var besvikna när abortlagen antogs i riksdagen. Jag skulle vilja fråga vilka människor som var besvikna. Inte var det kvinnorna — för dem betyder tillgången till fri abort en oerhört stor trygghet och också en oerhört stor frihet som de flesta kvinnor önskar. Fri abort innebär valfrihet, jämställdhet och självständighet för både män och kvinnor, och den rätten skall vi slå vakt om. Sedan kan man fråga var gränsen till liv går. Det skulle vara intressant att få litet mer klart för sig hur Allan Åkerlind ser på den frågan. Jag hoppas att jag tar fel, men efter vad jag kan förstå borde han också vara motståndare till alla former av preventivmedel. Jag skulle alltså gärna vilja veta var Allan Åkerlind anser att gränsen till liv går. Jag håller fast vid att rätten till abort har inneburit en mycket betydelsefull social frigörelse för kvinnor i det här landet och i de länder som nu håller på att införa bestämmelser om fri abort.
Herr talman! I den debatt som föregick abortlagen talade både män och kvinnor här i riksdagen för och emot lagen. Och både män och kvinnor röstade för och emot den. Det kanske avspeglar var besvikelsen över lagen finns ute i landet.
Herr talman! Inga Lantz frågade mig var jag anser att gränsen för liv går. Av det anförande som jag höll när abortlagen togs 1974 framgår detta helt klart. Jag säger där att ioch med att man vet att ett foster finns i moderlivet är det ett liv som man är skyldig att skydda. Man är skyldig att skydda det i alla sammanhang, såvida det inte är fråga om barnets eller moderns liv. Då blir det fråga om ett val.

Herr talman! Här i riksdagen behandlar vi massor av olika ärenden, frågor av skiftande vikt.

Alla dessa frågor är viktiga. Men jag vågar påstå att det viktigaste ärendet på dagens föredragningslista är betänkandet om vissa abortfrågor. Man träffar då och då riksdagskamrater som tyvärr anser att den här frågan är avgjord en gång för alla och som säger att den frågan skall vi inte syssla med, för den är inte aktuell. Jo, lika väl som vi år efter år återkommer med motioner om lägsta aktiekapital, så kan vi återkomma med dessa frågor. Detta är en mycket viktig samhällsfråga. Den här frågan kan vinklas från olika håll, och man kan anlägga många olika aspekter på den. Jag har för min del tagit upp frågan om sjukvårdspersonalens rätt att bli befriad från medverkan vid abortingrepp, när den med hänvisning till samvetsbetänkligheter inte vill delta. Jag har återkommit med en motion i det ärendet till årets riksdag. Jag har i motionen framhållit att när denna fråga avgjordes så var det i första hand inte en medicinsk-teknisk fråga utan en fråga om livsåskådning och människosyn. Eftersom det rör sig om en allvarlig livsåskådningsfråga, blir självfallet följden att en del sjukvårdsanställda som kommer i kontakt med abortverksamhet upplever att ett sådant ingrepp strider mot deras religiösa eller etiska övertygelse. Jag anser det därför nödvändigt att man lagfäster rätten till befrielse för sjukvårdspersonal som anför religiösa skäl mot att medverka vid abortingrepp. Jag hade trott att socialutskottet skulle finna mitt motionsyrkande värt att stödja och redan nu föreslå en lagstiftning om befrielserätten för den personal som har samvetsbetänkligheter på detta område. Men det gör nu inte socialutskottet. Utskottet hänvisar till socialstyrelsens cirkulär med anvisningar om tillämpningen av abortlagen. Dessa anvisningar omprövades som bekant våren 1976 med anledning av vad socialutskottet och JO förordat. Det är viktigt att notera att dessa tillämpningsanvisningar definitivt icke är tillräckliga. Enligt JO:s och regeringsrättens uppfattning behöver man inte ta hänsyn till de aktuella anvisningarna i ett visst läge.

Men frågan är inte juridiskt löst. Och jag kan inte förstå att socialutskottet, som säkert ärligt och uppriktigt menar att personal som har samvetsbetänkligheter inte skall behöva medverka vid abortingrepp, inte nu med en gång vill skriva in i lag denna befrielsemöjlighet. Jag kan inte förstå det, när man vet att det finns möjlighet att tvinga personal i ett visst läge. Tänk vad vi i det här huset backar upp frågor om folks rätt till yttrandefrihet på alla nivåer, samvetsfrihet och allt vad det heter. Men att skriva in en lagregel för sjukvårdspersonal som av religiösa skäl inte vill eller kan delta i abortoperationer — det kan vi inte. Jag tycker det är rätt märkligt. Att besegra ett enigt utskott vet jag är närmast omöjligt, men jag vill ändå, herr talman, yrka bifall till min motion 1501 till årets riksmöte.

Herr talman! Vid höstsessionens debatt i detta ärende anslöt jag mig till deras mening, som ansåg det nödvändigt att reglera sjukvårdspersonalens rätt att slippa medverka vid abortingrepp genom lagstiftning. Riksdagen biträdde inte denna uppfattning, som endast samlade 36 av 305 avgivna röster. När frågan nu fem månader senare på nytt står på dagordningen har jag i socialutskottet begränsat mig till att endast avge ett särskilt yttrande. Orsaken till detta är följande. Det framgår av utskottsbetänkandet att det i sak råder enighet inom utskottet om att sjukvårdspersonal skall ha rätt att av etiska eller religiösa skäl avstå från medverkan i abortverksamhet. Det har heller inte, sedan ärendet senast behandlades i riksdagen, veterligen inträffat något fall som på nytt aktualiserat ärendet. Inte desto mindre har socialutskottet förklarat sig berett att förutsättningslöst ompröva saken — vilket man rimligtvis får tolka som en beredvillighet att föreslå lagstiftningsåtgärder — om någon sjukvårdshuvudman skulle agera utan hänsynstagande till utskottets och riksdagens uttalade intentioner. I samma riktning uttalade sig i höstas också statsrådet Troedsson på regeringens vägnar, och hon har upprepat det i dag.

Jag har visserligen vederfarits äran att bli medlem av styrelsen för den svenska föreningen för medicinsk juridik, men jag tilltror mig inte därför att kunna bedöma rättsläget i detta fall. Jag har av den anledningen i mitt särskilda yttrande framhållit önskvärdheten av att riksdagen verkligen försöker skapa klarhet i frågan om vad ett utskottsuttalande är värt, i detta liksom i andra fall. Hög juridisk sakkunskap, som jag konsulterat sedan utskottet fattat sitt beslut och mitt särskilda yttrande lämnats, har sagt mig att myndigheter icke har någon skyldighet att läsa riksdagstryck. Vad riksdagen skall göra är enligt regeringsformen att stifta lag, besluta om skatt, bestämma hur statens medel skall användas samt granska rikets styrelse och förvaltning. Om jag uppfattat saken rätt är lagstiftning den enda väg på vilken riksdagen kan påverka beslut av landstingskommunala myndigheter. Vad socialutskottet nu gör är att markera ett hot om lagstiftning, ”för den händelse —---”. Det må kanske förlåtas mig om jag känneren viss— konstitutionell — tveksamhet inför en sådan metod i detta och andra sammanhang. Samtidigt har jag naturligtvis förståelse för utskottets begripliga önskan att icke betunga svenska folket med flera speciallagar än vad som är nödvändigt. Jag har därför frågat mig, om icke denna sak i själva verket bör ingå i ett vidare sammanhang än abortlagstiftningen som sådan. Vi konfronteras i dag via massmedia med stridbara talesmän för ”rätten till vår död”. I det uppenbara fall, som nu är under domstols prövning, har denna ”rätt” i sak inneburit ”rätten att bli dödad” och därvid också ”rätten” — för någon — ”att döda”. Om denna åsiktsriktning skulle vinna gehör, måste den rimligtvis som korollarium ha en ”skyldighet att döda” för sjukvårdspersonal — Om vi inte vill lämna uppgiften i händerna på lekmän. Någon organisation för ”rätten till vårt liv” har inte hört av sig. Om en sådan hade kommit till tals, skulle den som korollarium också ha fordrat en ”rätt att slippa döda”. En sådan lagfäst rätt finns såvitt jag förstår i vapenfrilagen, men den har uppenbarligen hittills inte ansetts böra fastslås i andra sammanhang. I utredningen om sjukvård vid livets slut, inom vilken man hittills utfört ett omfattande kartläggningsarbete kring de faktiska omständigheterna vid livets slut, lär vi till sist ändå inte komma förbi att ta ställning i de vanskliga frågorna — antydda även i kammarens debatt i dag — om livets gränser och om gränserna för samhällets och sjukvårdspersonalens befogenheter. Ett sådant ställningstagande kan inte heller riksdagen till slut underlåta. Frågan om sjukvårdspersonalens rätt att slippa medverka vid aborter återkommer uppenbarligen med en för en majoritet i riksdagen besvärande envishet. Den fortsätter nämligen att oroa en mängd religiösa människor i vårt land — människor som i många avseenden utgör det ankare som hindrar den svenska respekten för människovärdet att komma helt på drift. De hade i den gamla regeringsformens § 16 ett skydd för sina samveten, som den nya regeringsformen inte ger motsvarande täckning för. I denna sak rör det sig dessutom inte bara om tankar, trosföreställningar och ord, utan om påtagliga handlingar av avgörande betydelse både för den som drabbas och för den som håller i skaftet. I vårt land föddes förra året 96 000 barn och företogs 31 000 aborter. Detta betyder att ungefär var fjärde graviditet avslutades med abort. Om våra mödrar hade haft samma abortfrekvens som svenska kvinnor har i dag, skulle ett nittotal av kammarens ledamöter aldrig ha sett dagens ljus. Till När jag skrev mitt särskilda yttrande, hade jag ännu förhoppningen att det skulle vara möjligt för frioch rättighetsutredningen att behandla även detta problem. Om jag är rätt underrättad hade emellertid den utredningen sitt avslutande sammanträde i går, och denna fråga omfattas icke av utredningens uppdrag. Likväl tror jag att det är i en fundamental rättighetslagstiftning som garantierna för samvetsfriheten — i tanke, ord och gärning, som det hette i scoutlagen — egentligen hör hemma. Det är mot denna bakgrund som jag varken kunnat biträda motionärernas förslag eller helhjärtat ansluta mig till utskottets skrivning. Jag tror utskottets talesmän, i praktiken och f. n., har fog för sin bedömning, men jag skulle för egen del vilja se att de större problem jag här antytt, av vilka abortingreppen bara utgör en del, finge en särskild översyn i samband med behandlingen av utredningen om våra frioch rättigheter. Och även om den högre jurisprudensen menar, att myndigheter inte är skyldiga att läsa riksdagstryck, så kan detta kanske inte sägas om regeringen, och, herr talman, det är min förhoppning att man där, när tiden medger, skall begrunda även de funderingar som jag här har dristat mig att ge uttryck åt.

Herr talman! Låt mig tvärs över partigränserna få säga att jag tycker att det är bra att två kvinnor har givit klara besked här i kväll. Inga Lantz tackar jag för hennes av humanism och livserfarenhet präglade anförande och statsrådet Troedsson för hennes deklaration, som naturligtvis inte kunde bli någonting annat. Men det är ändå värdefullt att det underströks att om någonting skulle inträffa som motionärerna har pekat på så kommer både regeringen och riksdagen att handla. Jag tycker att det skall sägas att det är bra att detta har sagts från regeringsbänken också. Jag kanske skall tillägga att däremot tror jag det är bra att inte de synpunkter som herrar Sven Johansson, Åkerlind och Fridolfsson gjort sig till tolk för har något direkt avgörande inflytande på frågan. Även i år står ett enhälligt utskott bakom hemställan att riksdagen skall avvisa motionärernas förslag i abortfrågan, bl.a. begäran om en utredning om en ny abortlag och om sjukvårdspersonalens skyldighet att tjänstgöra vid aborter. Vi har i Sverige numera en generös syn på abortfrågan som vi inte hade tidigare. Den lag som trädde i kraft den 1 januari 1975 har visat sig vara väl avvägd och har inte alls givit det avskräckande resultat som en rad motionärer trodde att det skulle bli när den infördes. Det är självklart att man kan ha delade meningar i den här frågan. Jag respekterar dem som har en annan uppfattning än jag har, men jag kräver i gengäld också respekt för de åsikter som jag framför och som jag vet har stöd hos överväldigande delen av kammaren. Utskottet säger klart ifrån att det inte anser att det finns skäl för en omprövning av lagen från 1975 med dess bestämmelser bl.a. om förutsättningar för sena aborter. Som utskottet framhåller har antalet legala aborter för första gången sedan 1960 visat en nedgående tendens 1976 och en ännu klarare tendens till nedgång 1977. Utskottet underströk i sitt uttalande vid abortlagens tillkomst att fortsatta insatser måste ske på familjeoch socialpolitikens område, så att inte några hinder skall resas för en kvinna att framföda sitt barn av bl.a. ekonomiska skäl. Jag vill understryka det en gång till: Samhället måste ge kvinnan all den hjälp och allt det stöd som hon behöver när hon skall ta ställning till frågan om abort eller inte. Vi betraktar inte — det vill jag understryka — abort som något slags preventivmedel. Abortrådgivningen är ett viktigt led i arbetet på att söka förhindra aborter, men samtidigt skall det också sägas klart ut att om en kvinna av olika skäl önskar få abort, så har hon också laglig rätt till detta. När det gäller motionen om utvärdering av abortlagen har motionärerna inte preciserat vad de menar med detta. De har i största allmänhet angivit dels att det bör genomföras en undersökning om hur sjukvårdspersonalen ser på abortlagen, dels att man bör ta reda på om aborterna tar orimligt stora sjukvårdsresurser i anspråk. Utskottet klargör att genom att alla aborter sker på ett tidigt stadium kan ingreppen göras polikliniskt — det underströks också av de siffror som fru Troedsson lämnade — och att därför sjukvårdsresurserna inte behöver tas i anspråk i någon större utsträckning. Utskottet är inte berett att ställa upp bakom motionen. Har en kvinna laglig rätt att få abort, skall man inte klaga på att hon tar sjukvårdsresurser i anspråk för detta. Det har hon ju laglig rätt att göra, och det måste också motionärerna inse. Vad Sven Johansson sade i sitt anförande var ungefär att det kan ifrågasättas, om det fanns en majoritet av folket bakom riksdagsbeslutet. Ja, men det är riksdagen som fattar beslut i lagstiftningsfrågor, Sven Johansson, och därför måste det också vara riksdagen som bestämmer i detta fall. Ifrågasätter verkligen Sven Johansson om riksdagens beslut fattades av en majoritet? Det blir konsekvensen, om man skall utläsa någonting av hans ord. Det var ett tafatt svar som utskottet gav, sade Sven Johansson, och det innehöll undanflykter. Nej, Sven Johansson, det innehöll inte alls några undanflykter. Det redovisade bara vad som fanns att säga i det fallet. Sven Johansson är ledamot av sjukhusdirektionen för Jönköpings lasarett. Jag skulle vilja råda honom, som har möjligheter, att göra en stickprovsundersökning där: Gör en sådan kraftsamling, så får säkerligen Sven Johansson reda på hur mycket som i det länet tas i anspråk av sjukvårdsresurserna för detta ändamål! Det kunde vara en lämplig uppgift för en ledamot av en sjukhusdirektion. Någon rikstäckande utredning anser jag inte behövs, men Sven Johansson kan ju för sin egen uppbyggelses skull samla material via sjukhusdirektionen i Jönköping. Beträffande frågan varför vi inte vill lagstifta, som har upprepats både av Filip Fridolfsson och i någon mån av Allan Åkerlind, är det helt klart att det icke finns någon sjukvårdshuvudman i vårt land som bevisligen har tvingat någon personal som inte önskat göra detta att tjänstgöra vid abortingrepp. Kan Sven Johansson, Allan Åkerlind eller Filip Fridolfsson ge besked om något sådant fall, kan vi diskutera om man skall ha lagstiftning eller inte på detta område, men så länge ni inte kan göra det får ni finna er i att vi säger: Varför skall vi ha en lagstiftning i detta fall när vi å andra sidan inte med lagstiftning tvingar sjukvårdshuvudmännen att se till att abortfrågan skall lösas? Vi har överenskommelser med sjukvårdshuvudmännen, och de följer riksdagens beslut i det avseendet. De tar emot alla som behöver och vill ha abort. På motsvarande sätt kan vi säga att de inte tvingar någon läkare, sjuksköterska, barnmorska eller någon annan personal att vara med om någon abort. Det skall herrarna minnas när de kräver lagstiftning i frågan. I det sammanhanget vill jag ställa en fråga till Gunnar Biörck i Värmdö, som avgivit ett s.k. särskilt yttrande. Gunnar Biörck får förlåta mig, men jag förstår uppriktigt sagt inte vad han menar med detta yttrande. Han står bakom utskottets betänkande och har ingen annan ståndpunkt än de övriga ledamöterna i utskottet. Han för ett obegripligt resonemang och anlägger juridiska synpunkter på frågan. Om Gunnar Biörck menar allvar med skrivningen i sitt särskilda yttrande, skulle han enligt mitt förmenande ha reserverat sig vid utskottets behandling av detta ärende. Han sade också från denna talarstol att han inte helhjärtat kunde stå bakom utskottets linje. Min fråga är: Vad menar egentligen herr Gunnar Biörck i Värmdö med det särskilda yttrande som han har avgivit? Beträffande det juridiska är det väl självklart att om det inte finns något i lag reglerat stadgande måste naturligtvis regeringsrätten liksom JO konstatera detta. Vi har ju inte ansett att detta finns reglerat i lag eller behöver regleras i lag. Jag ber att herr Gunnar Biörck måtte förklara sig, så att man kan få ett begrepp om vad han egentligen avser med det särskilda yttrandet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Göran Karlsson säger att han känner sig till freds i förvissning omatt jag inte skulle ha någon framgång med det yrkande jag har ställt. Det är ett uppseendeväckande uttalande av Göran Karlsson när man betänker att det är socialutskottets ordförande som yttrar sig. Vad är det jag vill? Jag har motionerat om att man skall lagstifta om befrielserätten för den sjukvårdspersonal som har samvetsbetänkligheter. Skall man tro socialutskottets betänkande, som Göran Karlsson har undertecknat, så är ni ju inne på samma sak. Ni menar att detta är garanterat i de handlingar som redan finns. Skillnaden mellan Göran Karlssons ståndpunkt och min är att jag vill ha detta lagstiftat redan nu. Är detta så märkligt? Kan Göran Karlsson känna stor tillfredsställelse över att min uppfattning och mina tankegångar inte skulle vinna gehör här i kammaren? Det är i så fall rätt märkligt. Jag menar att detta är en oerhört viktig fråga att få lagfäst. Göran Karlsson, socialutskottets ordförande, säger att detta redan är garanterat, men jag menar att det är tveksamt. Där tveksamhet råder skall man lagstifta. Jag tycker inte att Göran Karlsson inför kammaren skall deklarera någon tillfredsställelse över att jag skulle vara ute och driva frågor och uppfattningar som skulle vara helt orealistiska i den här situationen.

Herr talman! Det är litet besvärligt att diskutera med Göran Karlsson, både här och när man sedan möter uttalandena i Smålands Folkblad någon dag efteråt. Göran Karlsson delade ut beröm åt Inga Lantz och statsrådet Troedsson. Tacka för det, för det kanske kommer andra toner fortare än kvickt! Jag skulle vilja fråga Göran Karlsson: Vilka synpunkter är det jag har framfört här i kväll som skulle vara så förskräckliga och farliga? Göran Karlsson sade — även om jag inte minns ordalydelsen — att det var tur att våra synpunkter inte får göra sig gällande. Det är inte första gången som jag fått höra detta. Jag skulle kunna nämna en annan fråga, som också blev en stor fråga i valrörelsen. Men det var inte så farligt för mig. Vi kan mötas i en ny valrörelse. Jag är inte rädd för att stå för dessa synpunkter. Jag skall gå ut i länet och tala om hur jag har talat och vad jag tycker i den här frågan. Göran Karlsson tycker det är så besvärligt att vi inte preciserat oss när det gäller ordet utvärdering. Ordet utvärdering är bekant i det här huset. Jag tror inte det är någon riksdagsledamot som behöver ha någon förklaring — alla vet, vad vi menar med det. Så sade jag att det var ett tafatt svar. Det tycker jag, och många kommer att tycka det — och det får Göran Karlsson och utskottet finna sig i. Jag kan tala om att jag vet en hel del om sjukvården, resurserna osv. Varför, säger Göran Karlsson, skall vi behöva lagstifta när det inte har skett några övergrepp? Ja, den dag när det sker ett övergrepp tar det ändå en del tid att lagstifta. Varför inte göra det när vi är överens? Då behöver det inte bli mer debatt om detta.
Herr talman! Göran Karlsson ställde en fråga till mig, och jag skall försöka besvara den. Han sade att han inte förstår vad jag menar och att jag för ett juridiskt obegripligt resonemang. För honom var det hela juridiskt självklart. Jag vill i all ödmjukhet säga att för mig är det alltså inte lika självklart, och detta har tagit sig uttryck i några satser i det särskilda yttrandet och kanske också i vad jag har sagt i kammaren i kväll. Jag har gjort den iakttagelsen att det finns 14 juris kandidater i riksdagen, därav 2 i det socialdemokratiska partiet, nämligen herr Palme och herr Lidbom. Det finns ingen jurist i konstitutionsutskottet i Sverige, och det är nog unikt i hela västvärlden. Jag är också ledsen att jag nu inte har sett någon jurist i kammaren, för den här diskussionen har ju, sett ur min synvinkel, rätt mycket med juridik att göra. När jag studerat regeringsformen har jag emellertid inte kunnat se att det finns något utrymme för hot om lagstiftning bland de former för umgänge med omvärlden som riksdagen har. Nu säger Göran Karlsson att jag borde ha reserverat mig. Självfallet övervägde jag också det. Men som jag sade i mitt yttrande har jag varken kunnat biträda motionärernas förslag eller helhjärtat ansluta mig till utskottets skrivning. Jag fann då att det rimligaste var att jag trots allt stod kvar vid utskottets skrivning men ändå markerade de synpunkter jag hade i frågan. Om jag hade haft bättre kontakter med konstitutionsutskottet än vad jag hittills har haft, så skulle jag ju ha lärt mig att man där har uppfunnit en ny metod, i dag tillämpad i tronföljdsfrågan, nämligen att inte delta i beslutet. Men den är, såvitt jag vet, hittills okänd i riksdagsordningen.
Herr talman! Jag har både i min motion och i anförandet här i dag redovisat hur aborterade levande barn kan behandlas på våra sjukhus. Den frågan har inte berörts på något sätt i utskottets betänkande. Inte heller har herr Göran Karlsson under sitt anförande på något sätt berört den. Göran Karlssons slutsats när det gäller den nuvarande abortlagen är att lagen inte har visat sig ge ett avskräckande resultat. Göran Karlssons slutsatser är avskräckande.
Herr talman! Först några ord till Gunnar Biörck i Värmdö. Jag anser att om man skriver ett särskilt yttrande med det innehåll som herr Gunnar Biörcks yttrande har, skulle det snarare ha varit en reservation än ett särskilt yttrande. Jag har självfallet inget emot att Gunnar Biörck i sinnevärlden står på utskottets sida. Men jag tror att det skulle ha varit ännu bättre om herr Biörck i så fall inte hade uppehållit sig vid de juridiska aspekterna såsom han gjort. Vad var det nämligen regeringsrätten gjorde? Man svarade på de klagomål som hade ställts dit över att det inte finns någon lagstiftning. Och det vet ju varenda ledamot i Sveriges riksdag — det finns ingen lagstiftning i frågan. Vi har sagt att vi inte behöver lagstifta. Vi anser att man inte behöver göra det därför att man kan klara saken utan lagstiftning. Det är därför jag vill ha besked från herr Gunnar Biörck i Värmdö. Men jag måste säga att herr Biörcks svar tillfredsställde i varje fall inte mig i det avseendet. Herr Fridolfsson säger att det jag yttrade var uppseendeväckande. Nej, det är det inte, herr Fridolfsson, om man vet bakgrunden till det hela. Herr Fridolfsson har hela tiden gått emot abortlagstiftningen. Han har fört en helt annan linje i frågan, och det var därför jag sade att det är väl att varken herr Fridolfsson, herr Åkerlind eller herr Sven Johansson har något inflytande i det avseendet på lagstiftningen i stort. Sven Johanssons resonemang om Smålands Folkblad, länet och alltsammans tycker jag med förlov sagt är trams, och det föranleder inte någon replik från mig annat än när han beskriver utskottets betänkande som tafatt. Vi har klarlagt varför vi inte vill gå med på den motion som Sven Johansson har väckt. Om inte svaret tillfredsställer honom kan inte utskottet hjälpa det. Till herr Åkerlind vill jag säga, att om vi hade att välja mellan legala och illegala aborter — det är ju det som blir följden om herrarnas inställning till lagstiftningsfrågan skulle gälla — så undrar jag vilken skada som skulle åstadkommas om man gick tillbaka till den lagstiftning som ledde människorna till att göra illegala aborter. Det förhållandet, herr Åkerlind, skall vi vara väldigt tacksamma för att vi i dag inte har. De legala aborterna görs på ett tidigt stadium, och därför är det inget avskräckande exempel när det gäller den nya lagen.
Herr talman! Jag har en bestämd känsla av att Göran Karlsson försöker framställa mig som mörkman. Men det går ju inte, för det är jag inte. Jag är en vanlig Medelsvensson. Men jag har motionerat i en fråga som är oerhört betydelsefull för en stor grupp människor i samhället. Denna stora folkgrupp — sjukvårdspersonalen — som har samvetsbetänkligheter härvidlag behöver lagligt stöd. Det är det jag har talat om. Göran Karlsson försöker då inför kammaren — och han tror att han skall få in det i någon tidning, och han får måhända in det i Smålands Folkblad — framställa detta som någonting alldeles otroligt mörkt, svårt och felaktigt, men det går inte, för det här är en allvarlig fråga — och sådant kan man tala om även i denna kammare. Den är allvarlig så till vida att den berör många människor som jag tror upplever Göran Karlssons resonemang som ganska vårdslöst.
Herr talman! Jag vill bara säga en sak till Göran Karlsson, eftersom han påstod att det var väl att inte de synpunkter jag har framfört kan få göra sig gällande. Jag ställer frågan än en gång till Göran Karlsson: Vad är det jag har begärt och talat om? Jo, en utvärdering av abortlagen, en sådan som man förbereder i Danmark osv., och sjukvårdspersonalens lagfästa rätt. Vad är det som skulle vara så farligt? Sedan detta att vi tycker att utskottsbetänkandet är tafatt. Ja, jag har sagt att vi tycker det. Göran Karlsson har många gånger stått upp i denna kammare och tyckt illa om utskottsbetänkanden i andra sammanhang och från andra utskott, och det får han gärna göra. Men jag har sagt vad jag tycker i det här fallet.
Herr talman! Jag beklagar givetvis att jag inte lyckades tillfredsställa Göran Karlsson. Betygsättning är ju nu inte så populärt, men personliga omdömen skulle få vara kvar, efter vad jag förstår. Vid närmare betänkande har jag emellertid kommit fram till att jag egentligen inte vet vilket som är bäst — att lyckas tillfredsställa Göran Karlsson eller att inte lyckas.
Herr talman! Det är inte jag som bryr mig om vad Gunnar Biörck säger eller tycker, men det är väl närmast beklagligt att en ledamot i utskottet skriver ett särskilt yttrande av den kaliber som herr Biörck har gjort. Vad jag sagt är att det borde ha varit en reservation i stället. Då hade jag haft mycket mer respekt för Gunnar Biörck än jag får av det särskilda yttrandet. Beträffande Filip Fridolfsson kan jag säga att jag inte behöver framställa honom som mörkman, och i fråga om Sven Johansson är det ju alldeles uppenbart att det inte lönar sig att resonera med honom i detta fall. Sven Johanssons innersta inställning är att abortlagen är av ondo, och i sin allmänna syn har han både talat och röstat mot den. Att han nu nöjer sig med en utvärdering av hur sjukvårdspersonalen ser på frågan och vill ha en lagstiftning beträffande denna är bara en liten del av det hela. Jag nämnde att herrar Åkerlind, Fridolfsson och Sven Johansson var emot abortlagstiftning och att det var väl att de inte fick bestämma utvecklingen här i landet. Jag är fortfarande beredd att stå för detta.

Herr talman! Då och då träffar jag en liten tös. Hon är kanske fyra år nu, glad och älsklig. Hennes mor kom till läkaren när hon väntade henne. — Ja, ni vill ha abort och ni skall givetvis få det. Ni har ju flera barn förut. — Nej, jag vill inte ha abort. — Ja, men barnet kommer att bli en börda. Ni är över 40 år gammal. — Ja, men jag har två ord, sa mor. Det ena är Barn är en guds gåva, och det andra är Du skall icke dräpa. Hon födde barnet. De äldre barnen i hemmet är vuxna och borta snart. Den lilla flickan är en solstråle. Herr talman! Har jag fel? Jag har talat här i så många debatter. Jag ber nästan om ursäkt för att jag talar från denna utgångspunkt. Jag vet att det finns ett kompakt motstånd mot det jag säger. Men jag har läst: Du skall icke dräpa. Det är budordet, det är Bibeln. Det lärde jag redan tidigt. Herre över liv och död är en ensam. Utsläckandet av liv tillkommer icke oss. Människovärdet är oskattbart. Varje individ är okränkbar, människans integritet skall samhället skydda och försvara. Har jag fel? Fostret är en individ. Den ofödde får icke dödas. Den ofödde har rätten till liv. I vår urkund Bibeln lärde vi att Skaparen räknat våra dagar — ja, det heter ”Du har varit mitt stöd allt ifrån moderlivet, ja, du har förlöst mig ur min moders liv.” Psaltaren 71:6. Om Elisabets son Johannes heter det att han ”spratt till av fröjd” redan när han var ett foster vid ungefär tjugonde veckan. Därför har kristenheten hitintills omfattat tron på den oföddes livsrätt. Är Sverige nu inne i en efterkristen tid? Har jag fel? Jämställdheten omfattar också de ofödda. Demokratin har varit positiv till allas lika rätt. Demokratin är positiv till livet. Kan man då i vårt samhälle döda 25 96 av fostren — som det skett förra året? Man måste undra: Hur kommer det att bli med de orkeslösa, de gamla? Har vi råd med dem? När man talar om legal abort — det kommer av det latinska ordet lex som betyder lag — ja, då må man minnas att legalt betyder lagligt. Är det inga betänkligheter i kammaren inför legalt dödande på ett område, bör man fråga hur långt denna respektlöshet mot livet kan utveckla sig. Har jag fel? Finns det bland de ansvariga i vårt land i dag inga betänkligheter inför att mer än 30 000 barn faller offer för abortdöden varje år? Kan regeringen vara till freds inför födelsetalet nu? Kan läkare finna det riktigt att stå i dödens tjänst? Läkareden var en vacker formel. Gäller samvetsfriheten icke sjukvårdspersonal? Våra resurser är otillräckliga, det är köer till vissa vårdplatser. Varje timmes vård kostar mycket pengar på ett sjukhus, vid en klinik, i en operationssal. Vad kostar 30 000 aborter? Och de patienter som i stället fick vänta på behandling — kanske patienter med cancer — vad kostade det dem? Jag tycker att situationen är skrämmande. Har jag fel? Vi har icke rum för barnen i välfärden. Vi har icke råd! Det finns en grupp som kallar sig RÅDO, vilket betyder Rum Åt De Ofödda, men dess arbete tycks inte uppskattas av samhället — fastän det i den gruppen finns många som vill ta hand om ett barn. Har jag fel? Kvinnan-modern vill föda sitt barn! Inga Lantz talade här om kvinnans rätt. Jag har hört detta, inte minst av kvinnori debatter här, i tio år. Hon sade också att vi hårt fördömer. Kära Inga Lantz! Vi fördömer inte hårt. Vill Inga Lantz förena sig med mig för att skapa ett bättre samhälle? Jag vet att det kommer att bli bättre om kristendomen förverkligas. Det är inte kvinnan vi skall skylla för det som sker. Ett barn har alltid också en far. Var är hans ansvar, vad vill han? Männens roll är här ynklig i många fall! Många av de abortsökande är unga — ja, de är själva barn under 15 år. Man räknar med att ca 7 000 tonårsflickor årligen får abort. Nog behöver vi ett bättre samhälle! Dessa flickor är grymt diskriminerade av oss — märk, Inga Lantz, att jag sade oss/ — som bär ansvaret för samhällets utformning. Tänk, att vid den åldern utsättas för ”kärleken” i denna form och allt som kan bli konsekvensen av det för hela livet! Vi måste fråga: Fick de några hem som små, dessa tonåringar, någon föräldrakärlek, syskongemenskap och positiv fostran? Fick de veta om livets värden och livets risker? Jag vet att i många fall nådde dem aldrig strömmen från de kraftkällor som vi en gång närdes av. Har jag fel? Många av dem är skadade för alltid! Vad säger forskningen, vad säger läkarvetenskapen? En ung flicka som tvingas att ta bort sitt barn kan fysiskt och psykiskt få skador för alltid. Skräms inte någon av utvecklingen? Kan det vara möjligt att också kyrkan ändrat synsätt eller resignerat? Man har sagt mig det. Det ser ut som om Bibeln hade arkiverats och buden blivit museala. ”Du skall icke dräpa!” Det har i samband med samtalen om kyrka och stat påståtts att större delen av vårt folk vill ha kyrkan kvar — men om kyrkan inte har kvar sin grundval, kan den inte bestå. En yttre form kan bevaras, men den är värdelös, ja, skadlig. Dessutom kommer rättssamhället i demokratisk mening att vara upplöst. Göran Karlsson talade nyss om vidsyntheten, men jag vill kalla den för trångsynthet. Abortlagen och de ansvarigas attityd till den tyder på att vårt folk håller på att skrota sina fäders tro. Den etik som är rättsstatens grundval är övergiven. Det har funnits ett heligt märke på människan; en hög bild har hon burit. ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” Orden är ur Första Mosebok. Vart nyfött barn bär icke blott mors bild — människans bild — utan också den Eviges. Ett under släkte efter släkte! Varje mor såg människans ansikte och därmed också Guds ansikte i sin sons, sin dotters, ansikte, och hon gladdes åt att en människa var född till världen. Under generation efter generation var det skapelsens under: ”Ja, du har förlöst mig ur min moders liv! Guds skapelseverk fortsatte. Vad skulle det i dag ha varit för läge för oss, om aborterna haft samma omfattning under förra seklet? Skulle genierna — Madame Curie, Albert Einstein, Thorvaldsen, Gabriela Mistral, Sibelius, Gustaf Dahlén — ha fötts? Har det icke funnits omistliga människor bland de hundratusenden som ”bortopererades” — i detta sammanhang ett ohyggligt verb! — bara under vårt 1970-tal? Och alla var de unika, enastående, älskade av Gud, värda att älskas av oss, av alla. Deras hand skulle kanske välsignande ha lagts på oss en gång. Det är natt. Det är sent på jorden. I skålen, i brännugnen, läggs den som skulle ha berikat vår värld, nuets menlösa barn. Och ändå bär det alltfort människans bild och Guds bild! Nu vaggar mitt hav sina vågor vid gryningens eviga dån. Jag lyssnar till vågornas kärlek och vaggar min son. och vaggar nattliga strån. Jag lyssnar till vindarnas kärlek och vaggar min son. Gud vaggar de eviga världar som tystnaden kommer ifrån. Jag känner hans hand här i mörkret och vaggar min son. En mor mitt i livets mening och livets rikedom. Gabriela Mistrals ja till livet i Hjalmar Gullbergs mästerliga tolkning.
Herr talman! Tore Nilsson frågade minst tio gånger under det här mässande anförandet om han hade fel. Jag vill bara kort svara: Det har han!